Herr talman! Först vill jag ge ett rakt svar på den raka fråga som Doris Håvik ställde angående arbetsgivarinträdet. Om arbetsgivarna gör jobbet åt försäkringskassan och genom ett arbetsgivarinträde sköter sjukförsäkringsadministrationen samt får betalt från försäkringskassan för detta, leder detta inte till mer administration på försäkringskassan utan mindre. Det finns då alltså ännu fler än de 2 400 som Doris Håvik talar om som kan arbeta med rehabilitering av långtidssjuka. Detta är sanningen och svaret på frågan. Låt mig så komma tillbaka till min mycket korta och raka fråga till Doris Håvik, som inte ens besvarades. Det var inte kaoset på försäkringskassorna som jag talade om. Jag bara konstaterade att det hade uppkommit. Min fråga var: Vad kostar den dubbla omläggningen? Doris Håvik har inte svarat på den frågan. Jag kanske kan svara. Experter talar om 5 milj.kr. Detta är en fullständigt onödig kostnad, och det blir dessutom kaos i sjukförsäkringsadministrationen. Doris Håvik gör en affär av att vi från oppositionen inte har talat om de enskilda människorna i sjuklönesystemet. Tre gånger, Doris Håvik, tog jag i mitt anförande upp skälen till att folkpartiet liberalerna vill ha en sjuklön. Vi skall få en bättre arbetsmiljö, vi skall få en bättre arbetsorganisation i företagen, och det skall vara till glädje för de anställda. Man kan ändå hoppas att debattörer som deltar i debatten också lyssnar på vad andra säger. Det skulle på så sätt vara mycket enklare att debattera. Från folkpartiet är vi mycket glada över att vi har kunnat göra undantag för kronikerna så att de inte kommer i kläm. Det finns alltså exempel på flera punkter där vi har velat utforma förslaget så att de enskilda människorna inte drabbas. Jag tror att det är viktigt att påpeka, eftersom Doris Håvik inte hörde på. Socialministern har -- visserligen under press -- sagt att denna omläggning skall vara kostnadsneutral. Jag undrar då: Varför har inte utskottets socialdemokratiska ledamöter den här gången lyssnat till socialministern och accepterat att följa detta väldigt noga så att omläggningen verkligen blir kostnadsneutral? Det handlar inte om att arbetsgivarna skall tjäna på omläggningen, utan reformen skall vara neutral av den anledningen att den är bra för arbetsmiljön. Varför har ni då inte kunnat acceptera vår skrivning?
Herr talman! Låt mig börja med Sigge Godin, som talar om att det skulle kosta 5 miljoner för samtliga kassor att lägga om sjukförsäkringen redan den 1 mars. Jag har inte i verkets styrelse fått rapporter om detta, men om det skulle vara så skulle det ändå vara småpengar i förhållande till att sjukförsäkringen ändrades just vid den tidpunkt då svenska kronan flödade ut och räntorna steg. När vi här i landet klarade av en besparing vände detta ganska snabbt, och man fick förtroende för kronan. Jag skall inte göra någon ekonomisk debatt av detta, men var vi står i dag när det gäller räntor och förtroende för kronan är verkligen något vi kan lyfta fram. Det är klart att jag utgår från att vi har ett gemensamt intresse av att sätta den anställde i centrum. Ni talade om att man skall kunna återförsäkra sig för att slippa kostnader, och då räckte det inte med de föreslagna 60 basbeloppen, utan då skulle man genast ha 90 basbelopp. I resonemanget om de kostnadsberäkningarna och den kostnadsakrobatiken fanns den anställde inte med. Detta var kanske just vad jag saknade. Om man nu är intresserad av att få en arbetsgivarperiod som fungerar bra, är det två intressen med i bilden. Skall man då återförsäkra sig för varenda krona? Jag undrar om det är vad ni menar. Det täcker ju nästan 85 % på arbetsmarknaden, som försäkrar bort den utgift det kunde bli fråga om. Om man har många sjuka skall väl det vara ett incitament till att förbättra arbetsmiljön. Man skall väl då inte försäkra bort att det i detta sammanhang också kan kosta något för arbetsgivaren. När vi diskuterade detta 1981, Margó Ingvardsson, var det inte, vare sig i våra direktiv eller i utredningen över huvud taget, tal om att den anställde på något sätt skulle stå i centrum. Det var inte tal om att man, som Margó Ingvardsson litet föraktfullt säger, kunde återförsäkra sig och hämta sina pengar på försäkringskassan. Detta tycker jag är bra, och vi tycker i utskottet att det är bra att man inte skall behöva bli prickad på arbetsplatsen utan att man har rätt att få pengar från försäkringen.
Herr talman! Låt mig återkomma till de 5 miljonerna. Det är alltid småpengar när Doris Håvik talar om miljoner, men jag tycker inte att det är småpengar. Om vi nu hade fattat beslutet i höstas, som det enligt överenskommelsen mellan folkpartiet och regeringen var planerat, hade det funnits tid att klara av detta till den 1 juli 1991, och då hade också alla vetat om att detta skulle bli av. Då hade man inte haft något bekymmer med den ekonomiska politiken i övrigt, som Doris Håvik försöker göra det till, eftersom det då hade funnits gott om tid. Men i och med att detta gång efter gång förhalades blir det självfallet en omöjlighet. Efter dagens beslut kan man inte sätta detta i sjön den 1 juli. Men det har folkpartiet heller aldrig menat, utan vad vi menade var att vi var överens om detta redan i höstas. Det har alltså funnits ett helt år för att klara av detta. Doris Håvik har alltså inte givit något svar på min fråga. Jag skulle vilja ta upp en enda fråga till, nämligen frågan om överkompensationen. Vi varnade för timsjukpenningen. Det rann ut miljon efter miljon, Doris Håvik. När man ser över ett sådant här system och gör en sådan här stor omläggning, vilket jag tycker det är, skall man se till att man rensar bort sådan här överkompensation så att människor ändå tycker att det är väsentligt att arbeta. Jag är dessutom väldigt förvånad över att socialministern inte tycker att detta är en så stor omläggning. Jag tycker hon borde vara här och delta i debatten. Ni har gjort en stor affär av arbetslinjen. Jag tycker att den har varit mycket bra. Vi talar om att det måste löna sig att arbeta. Man skall då också se till att man i det svenska samhället har regler och system som gör det möjligt att arbeta. Jag tycker därför att vi borde ha kunnat se till att det i detta nya system inte förekommer -- eller finns risk för -- överkompensation. Man kan inte börja med brister. Då får man ständigt hålla på och lappa på systemet.
Herr talman! Jag trodde att utskottets ordförande hade klart för sig att det som vi är överens om behöver vi inte reservera oss emot. Vi har reserverat oss på det punkter där vi inte är riktigt nöjda. Det berör bl.a. de mindre företagens möjligheter att försäkra sig mot utgifter. Jag vill gärna säga -- det erkännandet vill jag ge bl.a. till sjuklönekommittén -- att vi kom överens om 60 basbelopp. Vi anser dock att detta är för de mycket små företagen, dvs. de som har högst tio anställda. I den gemensamma borgerliga reservationen anser vi att vi åtminstone borde ändra detta till att gälla dem som har högst femton anställda, dvs. 90 basbelopp. Jag tycker inte att detta är särskilt mycket att göra någon affär av. För det lilla företaget kan det däremot vara av oerhört stor betydelse att man har denna möjlighet. Om företagen inte kan bära detta vore det väldigt oroande för reformen som helhet. De måste kunna betala sina kostnader. Ordförandens tystnad på min fråga beträffande socialministerns eventuella bestraffningsåtgärder tolkar jag som att hon om något skulle behöva göras -- om man inte kommer överens om kompensationsnivåerna -- ämnar återkomma till riksdagen med förslag. Till sist vill jag, herr talman, be om tillgift för att jag nu riktar mig till Margó Ingvardsson. Jag vill bara säga tack för dessa år, för många trevliga debatter och också ett trevligt kamratskap i utskottet under många år. Tack!
Herr talman! Jag förstår att Doris Håvik inte kommer att hinna fram till mina frågor. Jag har därför inga svar att vänta. Min förhoppning är att regeringen återkommer med en lösning på de problem som jag har aktualiserat. Precis som Gullan Lindblad vill jag avsluta mitt anförande med att rikta ett varmt tack till Margó Ingvardsson. Jag önskar henne all lycka till i framtiden. Det har varit ett trevligt kamratskap, och vi har haft väldigt mycket trevligt -- precis som hon sade i talarstolen. Det tackar jag varmt för.
Herr talman! Jag får tacka för de vänliga orden. Vi behöver nog inte spilla mer tid på att granska vad som stod och vad som inte stod i den socialdemokratiska reservationen år 1981.

Det var helt enkelt en tvångssituation. Vi får väl överlämna till kommande riksdagar att granska och ha sina synpunkter på varför regeringen försattes i denna tvångssituation. Jag är säker på att man kommer att ha både olika förklaringar till det och olika synpunkter på det. Men rätt skall vara rätt, herr talman.

Herr talman! Jag vill utnyttja dessa minuter som står till mitt förfogande så rationellt som möjligt. Jag vill först säga följande till Sigge Godin: Det finns nog inte någon i något utskott som har kunnat ge Sigge Godin ett tillfredsställande svar. Man har alltid missuppfattat eller inte hört på. Det har ju gjort det litet besvärligt. Jag har tre minuter på mig, och ni har tre minuter var. Jag skall svara fem personer, helst så utförligt som möjligt. Jag har på den punkten gjort mitt bästa. Riksdagen står nu inför sin avslutning, och tre ledamöter lämnar nu detta arbete. Jag vill då först och främst vända mig till Margó Ingvardsson, som i dag deltagit i debatten. Det har hon som vanligt gjort på ett påläst och bra sätt. Hon har fört debatten på ett inspirerande sätt. Det har varit en tillgång att ha Margó Ingvardsson i utskottet. Vi kommer att sakna dig. Jag vill också vända mig till Ulla Johansson, som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i arbetet i utskottet och fört fram sitt sociala patos på ett sätt som jag tror har värmt oss alla. Vi tackar för din vänskap och tillgivenhet. Vi önskar dig lycka till i framtiden. Till sist vill jag vända mig till Margareta Persson som på ett friskt och underbart sätt tillfört debatten väldigt många fina och inspirerande inslag. Vi önskar även dig en fin tid, Margareta. Du har många gånger sagt: ge mig argumenten! Du har haft dem själv, Margareta. Det kommer du att fortsätta att ha i din nya verksamhet som ordförande i HCK. Jag önskar alla tre hjärtligt lycka till.

Herr talman! När näringsutskottets betänkande om energipolitiken diskuteras i dag kan det finnas skäl att påminna om att det är detta som var den under flera år utlovade kontrollstationen för att visa hur man skulle kunna genomföra det oåterkalleliga, nämligen att börja förtidsavveckla kärnkraften med början 1995. Det faktum att den proposition betänkandet bygger på varken dök upp under 1990 och ej heller längre nämner någonting om 1995/96 är ett uttryck för att den socialdemokratiska energipolitiken, som präglade Sverige under andra halvan av 1980-talet har brutit samman. Det är därför anmärkningsvärt att de avtalsslutande partierna bakom denna överenskommelse försöker hävda att det förslag som här finns lägger en långsiktig grund för den svenska energipolitiken. Det är fel. Vad man gör är att man försöker lösa politikens egna, självförvållade problem. Å ena sidan begraver man den tidigare delen av den socialdemokratiska energipolitiken, nämligen besluten om att inleda förtidsavvecklingen 1995/96. Å andra sidan anslår man ett utgiftsprogram på 3,8 miljarder för att på det viset försöka upprätthålla fiktionen av att kärnkraften skulle kunna avvecklas till år 2010. Herr talman! Det är socialdemokratin som tagit initiativet till och infört dessa årtal som kommit att prägla svensk energipolitik. Vi moderater kritiserade tankarna på att avveckla kärnkraften med början 1995/96. Vi fick mycket kritik. Vi anklagades för att vara ensamma, att inte ha något annat stöd i kammaren än oss själva. Vi anklagades för att vara skrämda av arbetsgivare och kraftindustrin, att vara traumatiska och det ena och det andra. Vi försäkrades gång på gång att beslutet om 1995/96 inte bara var oåterkalleligt, utan också utan problem gick att förena med koldioxidtaket och hänsyn till sysselsättning och välfärd. Nu får socialdemokratin äta upp detta. Det innebär att man också får ta ansvaret för att under hela senare delen av 80-talet ha stått upp för en energipolitik som var omöjlig då, och som man nu har erkänt är omöjlig. Man skall ha klart för sig att detta haft konsekvenser för sysselsättning och investeringar i Sverige. Det är lätt att bara utpeka den förre energiministern Birgitta Dahl som ansvarig. Men detta är inte rättvist. Ansvaret bär hela den socialdemokratiska regeringen och hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen i denna kammare. Ni bär ansvaret för det arbete och den sysselsättning som inte har skapats. Ni bär ansvar för investeringar som flyttats utomlands på grund av den osäkerhet som ni, genom ett medvetet politiskt beslut, skapade i den svenska energipolitiken. Herr talman! Denna överenskommelse, som egentligen syftar till att lösa självförvållade politiska problem, har ingenting som helst att göra med att lägga en grund för 1990-talets energipolitik. Genom att begrava årtalen 1995 och 1996 får vi inte mer elkraft i det svenska samhället och ingen större säkerhet i elförsörjningen än om man över huvud taget aldrig hade tagit sig för att föra denna politik. Ingen kan egentligen hävda att ett utgiftsprogram på 3,8 miljarder gör det trovärdigt att den svenska kärnkraften skall kunna vara avvecklad till år 2010. Det handlar om att så länge ni säger er vilja ersätta denna kärnkraft med andra energiformer, är det fråga om ökade kostnader för den svenska energiförsörjningen under den period det gäller, som kanske motsvarar 200--300 miljarder. Det är ytterligt naivt att hävda att dessa kostnader skulle kunna trollas bort genom att man använder skattebetalarnas pengar till ett nytt subventionssystem som kommer att skapa ökad politisk styrning. Herr talman! Jag vill ha detta sagt. Det är viktigt att slå fast ansvaret för den förda energipolitiken när vi skall diskutera framtidens energifrågor. Från regeringens sida kommer man säkerligen att än en gång säga till oss moderater att vi står ensamma när vi kritiserar år 2010. Verkligheten gav oss rätt när det gällde årtalen 1995 och 1996, och den kommer att ge oss rätt när det gäller år 2010. Om man inte kan bestämma tidpunkten för inledningen av kärnkraftsavvecklingen, vilket regeringen hävdar, på grund av att hänsynen till välfärd och sysselsättning måste gå före, kan man inte heller bestämma slutpunkten för kärnkraftsavvecklingen om man fortfarande skall ta hänsyn till dessa faktorer. Jag skulle vilja be industriministern att svara på frågan hur det kan komma sig att han fortfarande menar att slutpunkten för avveckling kan anges men däremot inte inledningspunkten. Herr talman! Under 1990-talet gäller det att sätta in den svenska energipolitiken i ett bredare samhälleligt perspektiv. Vi behöver i Sverige ekonomisk tillväxt och en industriell expansion. Vi måste föra energifrågorna framåt, så att vi med trovärdighet kan säkra en ekonomisk tillväxt på 2-- 3 %, och helst ännu mer. Det är då viktigt att man skapar en säkerhet om att det kommer att finnas en god tillgång på elkraft i det svenska samhället. Elkraften är en överlägsen energiform. Det är en energiform som hör framtidens olika teknologier till. Elkraft kommer att behövas om vi skall kunna få den expansion i svensk industri som är nödvändig under 1990-talet. En offensiv energipolitik i denna del skulle också kunna leda till att säkerheten för en god tillgång på elkraft i det svenska samhället, tillgodosedd genom en fungerande marknad för elkraft, skulle kunna vara en injektion för svensk industri. Det är inte orimligt att tänka sig att vi i denna kammare skulle kunna fatta beslut om att föra en energipolitik som inte bara stegvis försöker reducera skadeverkningarna av den förda energipolitiken, utan att vi fattar beslut om en energipolitik som skulle bli till fördel för det svenska näringslivet och den svenska ekonomin. Herr talman! Detta kan göras på ett mycket enkelt sätt. Vi moderater har inför årets riksdag med anledning av regeringens energiproposition fört fram kraven på att avreglera energimarknaden och avveckla den energipolitik som hitintills har bestått av att man styr tillförseln och användningen av energi på olika sätt. Vi har sagt att vi vill se till att skapa en omfattande konkurrens på den svenska energimarknaden och när det gäller elkraften. Detta skulle bl.a. ske genom att man skapar möjligheter för en fri och öppen handel mellan producenter och användare. Genom att häva beslutet om år 2010 kan man skapa en långsiktig trovärdighet för den svenska elförsörjningen, som också kommer att möjliggöra nya investeringar i den befintliga kärnkraften. Det handlar om en möjlighet att få tillgång till ytterligare 10 till 15 terawattimmar ur den befintliga kärnkraften, men det förutsätter att man ger upp fiktionen om år 2010 på samma sätt som man efter fem år fick ge upp fiktionen om 1995/96. För att säkra svensk industris förtroende och möjligheterna till investeringar i svensk industri i Sverige skulle vi kunna ta initiativ till att en avreglerad energimarknad, i syfte att säkra en god tillgång till elkraft, blir till en nordisk elmarknad där det finns möjligheter att köpa och sälja el från alla nordiska länder. Om vi gör detta, herr talman, lägger vi en grund för en långsiktig och hållfast energiförsörjning och för en fungerande elmarknad i Sverige. Då har vi också lagt en viktig grund för att svensk industri med förtroende skall kunna göra de investeringar som behövs i det svenska samhället. Vi kan i stället konstatera att det betänkande som i dag behandlas ytterst handlar om hur man skall kunna begränsa användningen av el och hur man skall kunna ersätta el som kommer från kärnkraft med el som kommer från biobränslen och, vad det i praktiken kommer att handla om, el från fossila bränslen. Det kommer att leda till högre priser. Det kommer också att ge en ny osäkerhet om den fundamentala frågan, nämligen om det i Sverige kommer att finnas tillgång på el i tillräcklig omfattning. När ni socialdemokrater i ert valmanifest förklarar att avvecklingen skall vara slutförd till år 2010 och när ni hävdar att kärnkraften skall kunna ersättas med alternativa bränslen, skapar ni bara misstro. Jag såg att Birgitta Dahl i maj månad har uttalat sig i Aktuellt i politiken. Hon säger: ''Det finns fullt utvecklade alternativ som kan hävda sig ekonomiskt mot både fossila bränslen och kärnkraft.'' Jag skulle vilja höra från industriministern och från Birgitta Dahls andra partivänner här i kammaren vilka dessa alternativ är. Visserligen kan jag gärna erkänna att vad Birgitta Dahl säger i energifrågorna är skrivet i vatten. Men eftersom ni likväl bygger politiken på att kärnkraften skall kunna ersättas med alternativa bränslen och eftersom Birgitta Dahl som sitter i samma regering som Rune Mohlin säger att dessa alternativ finns redan i dag, vill jag då här veta vilka dessa alternativ är som kan hävda sig ekonomiskt mot både fossila bränslen och kärnkraft. Om det är så, varför inleder ni då inte den förtida avveckling som ni tidigare har ansett vara oåterkallelig? Herr talman! Årtalet år 2010 har bundit svensk energipolitik under lång tid. Det finns i dag en glädje över att det absurda beslutet om 1995/96 har försvunnit, som lätt gör att man glömmer att de stora problemen med kärnkraftsavvecklingen följer av den stora avvecklingen. En avveckling av två reaktorer visade sig vara omöjlig i mitten av 1990 talet, men avveckling av tolv reaktorer är inte lättare att genomföra. Den avvecklingen kommer att riskera 150 000 jobb, enligt energiverkets utredning om effekterna på industrisysselsättningen. Den stora avvecklingen kommer att tvinga fram den massiva utbygganden av fossila bränslen, om ni inte plötsligt tror er kunna trolla fram biobränslen och vindkraft som räcker till för att ersätta den svenska kärnkraften. Det var inte så att folkomröstningen uttalade sig för år 2010. Tvärtom formulerade sig folkomröstningen på ett sådant sätt att det går inte att sätta ett fast årtal som slutpunkt för kärnkraften. Folkomröstningen ställde kraven att avvecklingen skulle ske under hänsyn till välfärd och sysselsättning i avvaktan på framväxten av förnybara bränslen och i en ordning som motiverades av säkerhetsmässiga skäl. Inget av dessa tre kriterier är i dag uppfyllt. Herr talman! Än en gång ställer jag frågan: Hur kan ni fastställa slutpunkten för avvecklingen när ni numera erkänner att ni inte kan fastställa inledningspunkten för avvecklingen? Herr talman! I det här sammanhanget är det värt att ta upp ett par andra frågor, bl.a. frågan om koldioxidtaket. Nuvarande betänkande innebär att Sveriges riksdag inte längre kommer att stå för det koldioxidtak som beslutades 1988. EGs miljökommissionär, Carlos Ripa de Meana, sade i maj 1990 när denna diskussion började föras: ''Det vore högst olyckligt om Sverige river upp sitt koldioxidbeslut. Om inte Sverige, som är ett rikt land, klarar det miljömålet, förlorar vi en verklig förebild.'' Vad dagens betänkande handlar om, herr talman, är att riva upp detta tak. Det handlar om att Sverige därmed kommer att hamna på efterkälken i vår tids viktigaste internationella miljöfråga. Det paradoxala är att det egentligen inte finns någon anledning till detta, om det inte är så att ni avser att bygga ut den fossila kraften i stället för biobränslen. Vi moderater har visat att vi kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med 20 %, men de avtalsslutande partierna avvecklar ett av de viktigaste miljöpolitiska beslut som Sveriges riksdag har fattat. Herr talman! En annan del av energipolitiken gäller vattenkraften. Vi moderater kan visa på att vi inom ramen för att tillgodose en växande efterfrågan på el också kan hantera koldioxidtaket och skapa en trovärdighet om att de fyra stora orörda älvarna inte skall hotas. Detta är ju någonting som avvecklingen av kärnkraften kommer att förändra. En av dem som förmodligen inser denna konsekvens av en kärnkraftsavveckling sitter i denna kammare. Han sade för några veckor sedan: ''Jag tycker nog att man skulle bygga ut ett par älvar till.'' Det var industriminister Rune Molin som yttrade detta i Dagens Industri den 22 maj. Därför vill jag rikta en fråga till de avtalsslutande partierna och till regeringspartiet i synnerhet: Vilken politik har socialdemokratin just nu i frågan om vattenkraften? Ingen begär väl att ni skall tycka samma sak efter valet, men vilken politik står ni för i dag: Är det som industriministern säger att man skall bygga ut vattenkraften eller är det som miljöministern säger att det är förankrat i kongressbeslut att man inte skall bygga ut vattenkraften och att detta är ett oåterkalleligt beslut? Ni bör lämna besked i den frågan. Herr talman! Ett dominerande inslag i betänkandet, förutom att man begraver 1995/96, är att man föreslår ett omfattande subventionsprogram för att få fram nya alternativa bränslen. Det är naivt att tro att dessa satsningar på något sätt skulle kunna motsvara det behov som en avveckling av kärnkraften kommer att innebära. Vad det kommer att innebära och vad som är skadligt är att de nya alternativen inte får växa fram under de kommersiella former som är nödvändiga för att de skall bli långsiktigt varaktiga. Det är som många av de främsta anhängarna av de nya bränslena säger: Det är inte bidrag utan rättvisa villkor som behövs för att dessa alternativ skall kunna växa fram. Vi moderater ger i vårt förslag till energibeskattning ett ramverk till hur dessa rättvisa villkor skall kunna se ut genom att miljörelatera energibeskattningen. Då kommer vi att få en möjlighet att dra nytta av det som biobränslen och vindkraft kan ge. Men vi ställer inga naiva förhoppningar på dessa bränselslag. Vi säger att detta får marknaden och de olika bränsleslagen själva visa i sin egen kapicitet utan den typ av planmässig styrning som har misslyckats så fatalt under hela 1980-talet. Herr talman! När vi då blickar in i 1990-talet ser vi två olika alternativ. Ett alternativ är det som håller fast vid årtalspolitiken och som har samma trovärdighet som årtalspolitiken hade under hela 1980-talet. Ett annat alternativ är det som bygger på att vi avreglerar energimarknaden och låter de olika energislagen utvecklas på basis av säkerheten och ekonomin i de enskilda bränsleslagen. Det senare alternativet är måhända vi moderater i dag ensamma om i denna kammare, men vi var också ensamma om att rikta den fundamentala kritiken emot den verklighetsfrämmande politiken av 1980 talets slag. Vi kommer att göra det under 1990 talet, och vi kommer att få rätt. Det kommer att ge svensk industri och svenskt samhällsliv en nödvändig injektion in i 1990-talet.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00. Samtidigt erinrar jag om min vädjan inledningsvis till talarna.

Herr talman! Det energipolitiska beslut som riksdagen skall fatta i morgon bygger på en överenskommelse mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet. Jag tycker att det för mig som representant för folkpartiet liberalerna finns skäl att peka på den konsekvens som jag finner har präglat vårt handlande i energipolitiken och de resultat som vi tycker vi har uppnått genom att hålla fast vid en linje som vi har utformat själva. Låt mig därför, herr talman, för det första erinra om att det i folkpartiets energirapport från augusti 1988 anförs: ''Kraven på leveranssäkerhet för el måste i ett industri och välfärdssamhälle som det svenska ställas mycket högt. I det avseendet kan man inte acceptera att ta risker i samband med kärnkraftsavvecklingen.'' Någon tid därefter fattade socialdemokratin och riksdagen beslut om en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen.

För det andra har folkpartiet i alla sammanhang tagit avstånd från den tidigarelagda avveckling av två reaktorer som socialdemokraterna genomdrivit beslut om i riksdagen. Birgitta Dahl gav det beslutet beteckningen ''oåterkalleligt''. I en intervju i Dagens Nyheter den 18 augusti 1989 säger hon att kärnkraften skall börja avvecklas 1995. Hon säger blankt nej till förslaget att skjuta den tidpunkten på framtiden. ''Det får inte'', säger Birgitta Dahl, ''råda någon ytterligare osäkerhet i denna fråga, och det är en hederssak att vi uppfyller våra utlovade och höjda ambitioner.'' Herr talman! Två dagar senare kom statsminister Ingvar Carlsson till hennes undsättning. Det slogs då fast: ''Inget annat politiskt beslut är så väl förankrat som kärnkraftsavvecklingen. Det beslutet ändras inte.'' Folkpartiet var emot detta, och vi kan nu konstatera att det oåterkalleliga beslutet är återkallat. För det tredje står det i folkpartiets motion från januari 1987 att läsa: ''Vid en snabb avveckling av kärnkraften skulle anläggningar för ny kraftproduktion i allt väsentligt behöva baseras på befintlig teknik. Denna uppfyller inte de höga miljökrav som vi i folkpartiet vill ställa på anläggningar som skall vara i drift in på 2020-talet.'' Detta vann då inget stöd inom socialdemokratin, men i den överenskommelse som träffats framhålls att energipolitiken bör utformas så att den stimulerar till en ekonomiskt försvarbar utbyggnad av ny kraft, som är grundad på förnybara energislag och som utnyttjar teknik med hög energieffektivitet, såsom kraftvärme. Jag anser att detta är en tillfredsställande utveckling på det området. För det fjärde krävde folkpartiet i sin rapport om biobränslen från 1988, uppföljd i en riksdagsmotion, att man genom politiska beslut skulle styra bort från den ökande användningen av fossila bränslen av hänsyn till konsekvenserna för en klimatförändring. Vi krävde en inriktning på utveckling av förnybar energi såsom bioenergi och vindkraft. Vi begärde att regeringen skulle tillsätta en bioenergikommission. År 1989 anförde folkpartiet att en kraftig naturgassatsning skulle leda till en osäker framtid för biobränslen och vindkraft. Socialdemokratin avslog då såväl vår begäran om en bioenergikommission som övriga krav, men i den uppgörelse som har träffats står det att en biobränslekommission skall tillsättas bl.a. för att analysera förutsättningarna för en väsentligt ökad användning av biobränslen och föreslå åtgärder för att stärka biobränslenas konkurrenskraft på lång sikt. Det uttalas att naturgas och biobränslen är konkurrerande bränslen. För det femte har vi, som alla vet, från folkpartiet liberalernas sida varit mycket kraftiga förkämpare, för att den återstående outbyggda vattenkraften, de orörda älvarna, skall bevaras. I den här frågan har socialdemokratin i riksdagen, såvitt jag förstår, nu tagit en likartad ställning, även om det, som också Gunnar Hökmark påpekade, finns ledande socialdemokratiska politiker som svävar på målet. Men, herr talman, överenskommelsen, undertecknad av partiledarna, är ett klart och otvetydigt beslut om att av miljöskäl de orörda älvarna skall få fortsätta sin fria, obundna färd från källorna till havet. att kärnkraftsindustrin skulle ta ett större ekonomiskt ansvar vid en eventuell kärnkraftsolycka. Jag kan konstatera att genom överenskommelsen höjs kärnkraftsindustrins ekonomiska ansvar med 200 milj.kr. Det betraktar jag som ett steg på vägen, men därtill -- och det är ännu viktigare -- anmodas regeringen att i internationella sammanhang driva frågan om ett obegränsat ansvar. Herr talman! Eftersom detta är en energipolitisk debatt med en viss bredd vill jag också erinra om att folkpartiet redan i en partimotion 1987 talade för att energibeskattningen skulle inordnas i mervärdeskatten och för införandet av avgifter på tillåtna utsläpp av t.ex. svavel, kväve och koldioxid. Vid den tidpunkten röstade socialdemokraterna i riksdagen mot dessa förslag. Jag kan konstatera att i dag har båda dessa förslag omsatts i praktisk politik. Herr talman! Jag tycker alltså inte att det är omotiverat att säga att folkpartiet liberalerna har haft ett betydande genomslag för de åsikter om energipolitiken som vi har fört fram. Det är, som jag ser det, påtagligt att det har skett en socialdemokratisk omvändelse. Kanske är det riktigt att beskriva den med orden: Avdelning helt om marsch! Men när vi nu står inför ett beslut skall vi inte försitta tillfället att notera att det beslut som vi inom en mycket nära framtid kan väntas fatta är oerhört positivt för Sverige och svensk industri och för landets framtid som välfärdsland. Det innebär att vi får en långsiktighet inom energipolitiken, något som vi har saknat under lång tid. Beslutet kommer att leda till en långtgående avreglering av energipolitiken, också det till fördel för utvecklingen i landet. Ett sådant steg är naturligtvis bolagiseringen av Vattenfall. Enligt min och andras uppfattning bör den följas av en försäljning av Vattenfall, en privatisering. Detta kommer att leda till ökade förutsättningar för konkurrens på energimarknaden. Vi kommer att knytas till den energipolitik som förs inom den europeiska gemenskapen och till det europeiska elnätet. Detta ger oss möjligheter att köpa och sälja el inte bara till och från de nordiska länderna. Det öppnar också för ett utbyte med den stora europeiska energimarknaden.

Vi måste långsiktigt se saken så, att utan att de krav som vi ställer på miljön också får genomslag när det gäller sättet att generera, överföra och utnyttja energi, får vi inte det samhälle som vi eftersträvar. Herr talman! Med morgondagens beslut har vi inte gått hela vägen mot den energipolitik som folkpartiet liberalerna förordar, men vi har tagit ett mycket stort steg i rätt riktning och därför vill jag uttrycka min tillfredsställelse över det beslut som riksdagen nu kan fatta.

Herr talman! Det beslut som riksdagen kommer att fatta med anledning av näringsutskottets betänkande nr 40 möjliggör ett avgörande trendbrott i svensk energipolitik. Det skapas möjlighet att omedelbart påbörja förnyelsen av vårt energisystem, en förnyelse som baseras på effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Det är av avgörande betydelse att denna förnyelseprocess startar nu och att inga nya investeringar görs för att öka användningen av kärnkraft och fossila bränslen. Jag skall kort redovisa några av skälen för detta. På naturvetenskaplig grund kan vi slå fast att vi måste avveckla såväl kärnkraften som fossilbränsleanvändningen på grund av att dessa energislag inte är uthålliga. Vi kan också konstatera att det är förenat med risker att vänta med denna avveckling. De egentliga kostnaderna för dessa båda energislag, och de verksamheter som de i dag används till, ökar så kraftigt, sett ur ett grundläggande naturvetenskapligt perspektiv, att vi aldrig blir rikare än nu för att genomföra det nödvändiga förnyelsearbetet när det gäller vårt energisystem. De reella kostnaderna som följer av dagens linjära materialhantering, dvs. resursförbrukningen och skadorna i ekosystemet av restprodukterna, överstiger den materiella värdeökning som vi tillskapar. De växande skulder som orsakas av icke uthålliga verksamheter måste betalas förr eller senare, och redan i dag förfaller skulder till betalning, som vi inte utan ytterligare skador och kostnader kan skjuta på framtiden. Vi måste alltså redan av ekonomiska skäl minska nivån på dagens energianvändning. En snabb förnyelse mot ekonomisk uthållighet kan inte ske utan uppoffringar av personlig köpkraft och viss bekvämlighet, men uppoffringarna är investeringar i en bättre framtid, eftersom alternativen inom kort kommer att vara något mycket värre. Herr talman! Om omsorg om vår framtid och våra barns förutsättningar inte kan förenas med den realpolitiska verkligheten, kommer vår samhällsordning att kollapsa. Detta faktum måste vi alla besinna när vi på olika sätt skall medverka till att genomföra den uthålliga förnyelse av energisystemet som det kommande riksdagsbeslutet ger möjlighet till. Herr talman! Jag vill också redovisa några grundläggande fakta som berör vår energianvändning och som vi måste ta hänsyn till när vi utformar vårt energisystem. Enligt fysikens lagar är energi oförstörbar. Den kan inte ''produceras'' eller ''konsumeras'', endast överföras från en energiform till en annan. Samma energimängd kan utföra olika mycket arbete beroende av i vilken form den föreligger. Vi brukar bedöma energiformens kvalitet efter dess möjligheter att utföra arbete. Vid alla verksamheter i samhället flödar energin mellan dessa olika energiformer, och samtidigt sker alltid förluster i energikvalitet till den lägsta formen, värme. Våra möjligheter att utvinna mekaniskt arbete ur ett system beror inte bara på systemets energimängd, utan också på dess kontrast mot omgivningen. Alla energiflöden slutar förr eller senare i värme, och temperaturkontrasten mot omgivningen utjämnas successivt. Därmed kan mindre och mindre arbete utvinnas. Att arbetsförmågan i form av högvärdig energi hela tiden går förlorad till värme som späds ut i omgivningen innebär att oordningen ökar. Mängden användbar energi minskar. Materia och energi är intimt sammanlänkade begrepp. Även materia är utsatt för en obönhörlig degraderingsprocess som gör att kontrasterna utjämnas. Enligt fysikens lagar kan ökningen av oordningen visserligen med hjälp av arbete motverkas inom ett begränsat område, men inte utan att oordningen ökar än mer någon annanstans. Drar vi konsekvenserna av detta, måste vi konstatera att vi inte själva, totalt sett, kan bygga upp något nytt, eftersom nedbrytningen i form av degraderad energi och materia alltid blir större än uppbyggandet. Jordytan och atmosfären, dvs. det ytterst tunna skal som omger jorden, har genomgått en alldeles uppenbar ordnande process som ökat dess materiella värde alltsedan livet uppkom. Energin till den ordnande och värdeökande effekten på jorden har helt kommit från solen. Betalningen för ordningen på jordytan, i kretslopp och i biosfär, ligger i att ordningen och kvaliteten är hög i inkommande solljus, men låg i jordens värmeutstrålning till rymden. Under årmiljonernas gång har växternas ordnande och värdehöjande funktion ''motarbetats'' av djuren och människorna, som t.o.m. i sovande tillstånd degraderar mer materia och energi än vad våra celler bygger upp. Avfallet från djurlivet och människolivet har dock inte varit större än att det har kunnat tas om hand av nedbrytande organismer, så att växternas fotosyntes på nytt kunnat ordna avfallet till större energiinnehållande strukturer. Att nedbrytningsprodukterna tas om hand och återanpassas till växternas strukturer innebär att materialflödet ingår i naturens eget kretslopp. Vårt välstånd är helt beroende av dessa kretslopp. Om material och energi inte kan inpassas i cirkulerande system är processen inte varaktigt hållbar, dvs. den måste förr eller senare upphöra. Därmed kan vi formulera ett grundläggande villkor för såväl vårt framtida välstånd som vår överlevnad. Vi kan inte åstadkomma någon egentlig värdeökning genom vårt arbete, om inte ekosystemen hinner med att processa vårt avfall och om inte växterna hinner bygga upp sina energiinnehållande strukturer igen. Detta faktum stämmer till eftertanke och ödmjukhet inför de ekosystem som vi ingår i och är helt beroende av. Den självklara och gemensamma handlingslinjen måste vara att vi måste anpassa all vår verksamhet till naturens kretslopp. Därmed blir det en uthållig verksamhet. Stora delar av de energisystem som vi i dag använder är inte uthålliga. Så är det med såväl kärnkraft som fossilförbränning, eftersom de bygger på en oåterkallelig -- och det här är någonting som kommer att stå sig -- förvandling av bränsleresurserna till molekylsopor. Vår nuvarande linjära produktionsapparat representerar, trots dess fattigdomsskapande effekter, mycket stora men kortsiktiga värden. Att avveckla allt detta innan anläggningarna utnyttjats under sin normala livslängd är förenat med mycket stora kostnader. Därför är det framför allt viktigt att alla nya resurser satsas på förnyelse av energisystem, så att vi inte ytterligare investerar i icke uthålliga system som gör oss själva allt fattigare. Under tiden som vi bygger upp ett uthålligt system måste vi spara så mycket som möjligt på de resurser som vi bygger av. Det gäller både energi och materialråvara. Ju bättre vi lyckas avstå från icke nödvändig resursförbrukning, desto större chans har vi till en snabb förnyelse av vårt energisystem. Utvecklingen av en modern uthållighetsinriktad industri bör prioriteras högre än en ökning av den materiella konsumtionen. För att lyckas med detta måste vi gemensamt arbeta för att mobilisera folkviljan för detta. För att påskynda en utveckling som innebär övergång till förnybar energi och effektivare energianvändning krävs: ökade kunskaper om sambandet mellan miljö, energi och ekonomi, ökat ansvar för framtiden och kommande generationer och ökad användning av ekonomiska styrmedel, så att utvecklingen av uthålliga system främjas. Grunden för det riksdagsbeslut som vi snart skall fatta är en uppgörelse mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centern. Självklart är vi i centern inte till freds med allt i överenskommelsen, men vi är övertygade om att den är mycket bättre än ingen uppgörelse alls. Före uppgörelsen hade kraftbolagen långtgående planer på en omfattande utbyggnad av fossileldade elproduktionsanläggningar. Man hävdade att denna utbyggnad var nödvändig, oavsett om kärnkraftsavvecklingen startade 1995 eller senare. Alla talade om kommande elbrist, och från kraftsidan ville ingen erkänna att det fanns ett elöverskott. I dag erkänner de flesta på kraftsidan att det finns ett elöverskott, och någon utbyggnad av fossileldade elanläggningar är inte längre aktuell. Detta är ett första steg i rätt riktning. Steg två är att få i gång förnyelsearbetet. Det beslut som vi snart skall fatta innebär betydande satsningar, bl.a. 3,8 miljarder kronor för att åstadkomma det här. Uppgörelsen har väsentligt ökat chanserna för att kommande investeringar i vårt energisystem skall bli riktiga och ha ett framtidsvärde. Centern står till väsentliga delar bakom propositionen. På några punkter har vi reservationer, och självfallet står vi bakom dem. Jag yrkar dock bifall bara till tre av reservationerna, nr 58, 69 och 96. I ett särskilt yttrande har vi klarlagt att vi inte har ändrat uppfattning, men för att åstadkomma praktiska resultat i vår politiks riktning kan vi inte få allt nu. Men vi medverkar till ett viktigt steg i rätt riktning. Centern tar på detta sätt sitt realistiska ansvar för framtiden och för kommande generationer. Jag skulle också vilja ställa en fråga till industriministern. I propositionen skrivs det att förutsättningen för etanolproduktionen är att de handelspolitiska konsekvenserna kan klarläggas. Där anges också att regeringen har sådana överläggningar. Kan industriministern tala om huruvida den frågan nu är avklarad. Ett besked skulle vara viktigt för många i näringslivet. Sedan kan jag inte underlåta att mycket vänligt men bestämt göra en mycket kort kommentar till Gunnar Hökmark. Jag är litet oroad över att ni bygger er framtida trygghet på det osäkraste som finns, kärnkraft. Det är inte några subventioner som uppgörelsen egentligen gäller utan mera konkurrens på lika villkor. Här vill jag ge Gunnar Hökmark en poäng. Hade vi kunnat komma fram till de helt riktiga miljöavgifterna, skulle vi kanske ha kunnat klara oss utan en del av bidragen. Men när detta inte var möjligt var det riktigt att vi beslutade oss för bidragen. Gunnar Hökmark avslutade med att säga att energipolitiken skulle bort. Det vara bara säkerhet och ekonomi som skulle gälla för vilket energislag som kan hävda sig. Det var kanske en felsägning, och i så fall kan Gunnar Hökmark få chansen att rätta till det. Tidigare har jag dock hört även moderaterna tala om miljö. Vi från centern kan tveklöst instämma i att säkerhet och miljö är två mycket viktiga begränsningar i energipolitiken. Vi kan få en mycket bra energipolitik, om vi effektivt utnyttjar dessa två gränslinjer.
Herr talman! Jag skall be att få tacka Ivar Franzén för hans fråga till mig därför att den ger mig möjlighet att yrka bifall till reservationerna 1 och Som svar på hans fråga beträffande olika energislag är det självfallet säkerheten och ekonomin som utifrån olika utgångspunkter blir avgörande. Detta måste ske inom ramen för den miljölagstiftning och de krav som vi ställer. Varje energislag kommer därför att möta samma typ av miljökrav. När det sedan gäller frågan att satsa på någonting som finns resp. inte finns så är min utgångspunkt mycket enkel. Har vi en fungerande energimarknad så kommer olika energislag att kunna utvecklas i kraft av sina egna meriter. Vi har varit måna om att se till att vi har ett energibeskattningssystem som ger en möjlighet att växa utifrån dessa meriter också med hänsyn till deras miljöeffekter. Problemet för Ivar Franzén är att han har bestämt sig för att lägga ned halva vår elkraftproduktion innan han egentligen vet vad som skall komma i stället. Den åsikten skall han inte vara ledsen över, ty den inställningen delar han även med Birgitta Dahl och Rune Molin, så han är inte ensam. Men, som vi har sett, när det gäller 1995--1996 är detta inget bevis för att man för den skull har rätt.
Herr talman! Låt mig för det första slå fast att alternativen finns. Får de utvecklas på samma villkor som kärnkraften så kommer de att vara utomordentligt konkurrenskraftiga gentemot kärnkraften. Speciell ny kärnkraft tar de med flera hästlängder. Sedan vill jag gärna slå fast att värnandet om miljön är någonting som också moderaterna i varje fall bekänner sig till. Vad gäller en god energipolitik, för en sådan tänker inte vi avstå ifrån, tror jag att det mesta faktiskt kan skötas med optimalt avvägda miljöavgifter. Det krävs betydande politiskt mod för att sätta dessa avgifter. Det kommer också att innebära en del uppoffringar, men är moderaterna med på detta ser jag mycket spännande och positiva framtidslösningar.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
Även om det inte är er egen vilja så skapar ni en agenda och en frågeställning som leder till detta. Detta kan därmed leda till att vi får en massiv utbyggnad av fossil kraft. Det handlar ibland inte bara om hur mycket man talar om saker och ting, utan också vad de faktiska konsekvenserna blir, och där, Ivar Franzén, är det dess värre så att den energipolitik som ni står för är ett betydligt större hot om ett betydande intrång i den svenska miljön än vad moderaternas politik står för.
Herr talman! Jag ägnade faktiskt hela mitt anförande åt att försöka beskriva den faktiska naturvetenskapliga bakgrunden till varför vi behöver en energipolitik och varför vi måste jobba målmedvetet i en viss riktning. Beträffande frågan om att det blir för dyrt så kommer man egentligen till ett helt annat resultat om man ser det utifrån vetenskapliga grunder. Då kan vi konstatera, vilket jag också gjorde, att vi måste sätta ett högt pris på den lineära förbrukningen. Vi måste sätta ett högt pris på det som åstadkommer ökade avfallsmängder i vår egen livsmiljö om vi skall ta ansvar för våra barn och för kommande generationer. Med en sådan prissättning är det inte fråga om att bygga ut älvar. Det är i första hand fråga om att utnyttja den enda utifrån tillkommande energin, nämligen solenergin i dess olika former, där gröna växter, som är så utomordentliga solfångare, är den bästa energikällan och som varar i ervärdlig tid. Därmed kan vi verkligen med gott samvete visa på att vi tar ansvar för framtiden.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att Ivar Franzén tog upp en diskussion om den nödvändiga omställningen av livsstil som vi har framför oss. Den hänger samman med miljöpolitiken och energipolitiken.

Det är möjligt att det i dag finns en svacka i detta medvetande. Detta är beklagligt. Men jag utgår i så fall ifrån att det bara är en svacka då debatten har tagits över av ekonomer, tekniker och andra och diskussionen om energi har blivit mera en civilingenjörs och civilekonomsdebatt än en debatt om livsstil och vår framtid. Det var rätt intressant att få denna genomgång av Herr talman! Jag vill inleda med att säga att det finns en hel del i överenskommelsen mellan partierna som jag och vänsterpartiet tycker är bra. Satsningen på biobränslen och försöken att få fram alternativ, bl.a. vindkraft, är bra. Vi kan ha åsikter som går isär när det gäller detaljerna i hur exakt allt skall utformas, men det är viktigt att markera att sådana här satsningar görs, och att vi tycker att de är både nödvändiga och uppskattade. Jag vill säga detta därför att jag kommer att använda huvuddelen av mitt anförande till att klaga över överenskommelsen. Ännu några timmar gäller riksdagens beslut att två kärnkraftverk skall stängas, ett 1995 och det andra Ringhals. Detta är, såvitt jag förstår, det mest konkreta beslut som tagits inom energiområdet efter folkomröstningen om kärnkraften 1980. Jag tycker att det är ett efter omständigheterna i stort sett bra beslut och att det skall stå kvar, men det skall givetvis också kompletteras och preciseras. Det har också varit -- eller rättare sagt är fortfarande -- riksdagens mening att så skall ske. Riksdagens beställning till regeringen har varit att få förslag om hur den beslutade avvecklingen 1995 och 1996 skulle genomföras. Det gäller de två nämnda reaktorerna och årtalen, men det gäller också hur fortsättningen av avvecklingen skall se ut. Det betänkande vi nu debatterar uppfyller inte denna riksdagens beställning. Det konkreta upplöses i dimmor. Frågetecken sätts för hela kärnkraftsavvecklingen. Och jag är uppriktigt rädd att de beslut riksdagen kommer att fatta får som konsekvens att den svenska energipolitiska debatten, eller åtminstone den del som handlar om kärnkraften, flyttas tio år tillbaka i tiden, i värsta fall till tiden före folkomröstningen. Skulle det vara fallet, bevittnar vi nu ett gigantiskt svek mot den miljömedvetna, ansvarsfulla del av den svenska befolkningen som tror på ett samhälle utan kärnkraft, resurssnålt och i balans med naturen. Segrarna är de starka krafter som med miljardresurser motarbetat, undergrävt, ifrågasatt och hånat den svenska energipolitiken. Jag menar industriintressen, kraftproducenter, fackföreningsledare och enskilda debattörer. Förlorare är också, det skall vi inte glömma, den internationella opinionen för en energiutveckling utan kärnkraft. Sverige har varit en förebild för denna i den internationella opinionen. Jag tror inte att detta är huvudavsikten, så konspiratoriskt lagd är jag inte, men det är den mest troliga effekten. Det är smärtsamt att se att vår partner från linje 3, centerpartiet, är berett att ta denna jätterisk för några tunnland energiskog och några tunnor etanol. Herr talman! Ringhals och Barsebäck ersätts Den konkreta planen för kärnkraftsavvecklingen ersätts nu med årliga diskussioner, i samband med budgeten, om hur långt man hunnit med de förnyelsebara alternativen. Vi i vänsterpartiet anser inte att detta är ett bra sätt att arbeta. Alla inblandade i den moderna energipolitiska debatten är överens om att det största enskilda problemet har varit bristen på fasta -- jag skall kanske tillägga -- trovärdiga spelregler. Utskottets, regeringens, trepartiöverenskommelsens förslag skapar inte dessa fasta, trovärdiga spelregler. Jag tycker att reaktionerna från Vattenfalls generaldirektör och Sydkrafts verkställande direktör, i samband med att överenskommelsen offentliggjordes , är oroväckande. Reaktionerna kan sammanfattas så här: Vi kommer inte att satsa på nya anläggningar, eftersom det finns gott om el och eftersom allt tyder på att kärnkraften kommer att finnas kvar för lång tid framöver. Detta är fruktansvärt oroväckande. Det är kvalificerade tolkningar, det är inte tolkningar av Svensson på gatan eller vem som helst utan av folk som varit verksamma inom denna bransch under många år. Slutåret 2010 då? Det står kvar tills vidare. Jag tycker att ett citat ur betänkandet är på sin plats: ''Riksdagens uttalande år 1980 om att kärnkraften skall vara avvecklad senast 2010 har inte varit föremål för förnyad prövning eller nytt ställningstagande under överläggningarna mellan de tre partier som står bakom överenskommelsen om riktlinjer för energipolitiken.'' Här finns visserligen utrymme för flera tolkningar, men den mest sannolika är att man helt enkelt ''passat'' för att behålla enigheten mellan de tre partierna. Vänsterpartiets bedömning är att även 2010 i dag är hotat. Det framgår av de moderata reservationerna och Gunnar Hökmarks anförande att i moderaternas energipolitik finns kärnkraften kvar långt in på 2000-talet. Uttalanden från bl.a. Bengt Westerberg tyder på att folkpartiet ligger nära den uppfattningen. Detsamma gäller inflytelserika delar av socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Detta kompletterat med de starka industriintressen som har samma uppfattning gör att vår bedömning blir att hela kärnkraftsavvecklingen nu står inför ett akut hot. Herr talman! Jag tycker att regeringen, folkpartiet och centern har valt vad jag i brist på bättre kallar en feg linje i energipolitiken genom att inte på allvar anta den utmaning som kärnkraftsavvecklingen enligt riksdagens beslut av 1988 innebär. Det är genomgående för utredningar och liknande att fokusera svårigheterna i en omställningsprocess i stället för att se de möjligheter som ligger i kraven på genomgripande förändringar.

Herr talman! Jag skall fortsätta denna klagovisa med några ord om utskottsbehandlingen av ärendet. Trepartiuppgörelsen har egentligen gett minimalt utrymme för förändringar av betydelse i utskottet. Det är beklagligt. Utskottsmajoritetens beslut vid ett par tillfällen att skjuta upp behandlingen av motioner från de två senaste allmänna motionstiderna och motioner i anslutning till vissa propositioner, under samma tid tillsammans med den tidspress som vi alltid har under våren, har skapat en nästan ohållbar arbetssituation för dem som inte är med i uppgörelsen. Det har säkert lett till att jag och kanske några andra av ledamöterna har missat viktiga ställningstaganden. Det kanske ändå är bäst att jag talar för mig och inte beskyller andra för att vara lika splittrade och reagera likadant under en tidspress. Jag tror att jag har gjort missar, men dessa frågor återkommer under kommande år, det utgår jag ifrån. Det som möjligen blivit fel kan rättas till. Det är beklagligt att det har blivit så här. Tidspressen, anhopningen av arbetet hade inte varit nödvändiga. Vänsterpartiets alternativ till energipolitik är väl känt efter mer än tio års debatterande. För oss är det centralt att kärnkraften skall avvecklas. Vi inser naturligtvis att energipolitiken handlar om mer än kärnkraft och kärnkraftsavveckling. Men kärnkraftspolitiken är central. Vår uppfattning är att för att talet om avvecklingen skall vara trovärdigt krävs ett startdatum. Startdatum måste ligga tidigt, 1995 eller 1996 är i det senaste laget för att man skall hinna avveckla under ordnade former till 2010. Det är fråga om att stänga nästan en reaktor om året. Jag gör den rimliga tolkningen att förslaget om att stryka årtalet 1995/96 innebär att avvecklingsstarten kommer senare och att det krymper den tidsperiod som är tillgänglig fram till 2010. Dessutom ökar det svårigheten att genomföra en avveckling under ordnade former. Därmed minskar också trovärdigheten. Jag beklagar att partierna som ingår i överenskommelsen har dragit slutsatsen att 2010 är viktigare än 1995/96. Det hade nog varit lyckligare om man hade hållit fast vid 1995/96 och satt ett frågetecken vid 2010. Vår uppfattning är att eltillgången i dag i Sverige är god. Det är ett bra läge att starta en kärnkraftsutveckling i. Demonstranterna från folkkampanjen här utanför på Mynttorget säger: Stäng en reaktor nu! Vi delar uppfattningen att detta är möjligt utan att det uppstår elbrist i Sverige och sådana problem som är förknippade med elbrist. Energihushållningen är av central betydelse. Förbrukningen av el måste ner av flera skäl. Hushållning är en dynamisk kraft i teknikutvecklingen och kan ge eftertraktade exportprodukter. Förnyelsebara, inhemska energislag skall utöver vattenkraften stå för vår energiförsörjning, t.ex. biobränslen, vindkraft och även en liten del annat. Utsläppen av koldioxid måste minska. Jag delar inte Gunnar Hökmarks uppfattning att det är ett svek att ändra det beslut som nu gäller, det s.k. koldioxidtaket. Jag tycker att det är bra att det sker en precisering och en omformulering av detta beslut. Det är en besvärlig fråga med flera faktorer inblandade: energi, produktion, trafik. Åtgärder måste sättas in på många olika områden för att långsiktigt få ned koldioxidutsläppen. Det betyder ju att användningen av fossila bränslen måste minska, men också att, i den mån användningen fortsätter, den skall ske på ett effektivare sätt. Ett exempel som vi har nämnt är att man skall prova förgasning av restoljor som energikälla vid industriella produktionsprocesser, t.ex. vid stålproduktion. Det finns ett antal andra viktiga områden, som jag bara kort skall kommentera. I betänkandet tar man upp kärnkraftens försäkringskostnader. Det är bra att dessa flyttas ett litet steg framåt, men jag tycker inte att kostnaderna flyttas tillräckligt långt framåt. Ägare av kärnkraftsanläggningar borde få ta hela det ekonomiska ansvaret för eventuellt uppkomna skador och hela den därmed förknippade försäkringskostnaden. Internationaliseringen av energimarknaden är också ett intressant område. Den innebär i bästa fall effektivare utnyttjande av elenergi, men också frestelsen att göra ''billig'' svensk kärnkraftsel och vattenkraft till en lönsam exportartikel. Därmed ökas trycket att driva kärnkraftsanläggningar vidare och att eventuellt bygga ut orörda älvar. Om det är omöjligt att bygga fullständigt nya kärnkraftverk kan man bygga om de redan existerande kärnkraftverken inifrån. Man gör investeringar i befintliga anläggningar för att höja effektiviteten och i princip skapa nya anläggningar. Vattenfall bedriver projektering vid Ringhals med byte av oljegeneratorer i effekthöjande syfte. Det rör sig om investeringar i storleksordningen 3 miljarder kronor. Vi anser att detta är någonting som borde förbjudas i lag. Det finns många angelägna delområden att ta upp ytterligare, men jag vill sammanfatta mitt anförande med att betona att stoppdatum måste fastställas för det första kärnkraftsaggregatet för att kärnkraftsavvecklingen skall bli trovärdig. Avvecklingen av den svenska kärnkraften är nödvändig.

Herr talman! Rolf L Nilson ville påskina att centern hade sålt sin själ för några tunnland energiskog och några tunnor etanol. Ingenting kan ju vara mer felaktigt. I stället bedriver vi realpolitik som ger möjlighet att påverka i vår riktning som alternativ till att inte göra någonting. Vid förra uppgörelsen var det helt uppenbart att låsningen var total. Det fanns en påtaglig risk för en betydande utbyggnad av elproduktionsanläggningar baserade på fossila bränslen. Detta var ett jättekliv bakåt. Men man kan redan i dag konstatera att detta hade det goda med sig att vi inte låser fast oss ännu mer i fossiloch kärnkraftsfällan. Det finns ju inte någonting som säger att avvecklingen inte kan starta 1995/96 eller tidigare, utan det är resultaten som avgör. Det är därför som jag hela tiden poängterar möjligheterna i uppgörelsen. Det är viktigt att betona att alla goda krafter nu skall samverka för att främja att dessa möjligheter utnyttjas och att vi inte ödslar alltför mycket kraft på en träta som inte leder någonstans. Jag riktar en mycket stark vädjan till alla att verkligen samla de goda krafterna för att se till att uppgörelsens möjligheter utnyttjas. Då når vi bäst de mål som vi i linje 3 tillsammans har uppställt.
Herr talman! I samband med den förestående kontrollstationen har vi ganska många gånger deklarerat att vi i vänsterpartiet var beredda att på ett konstruktivt sätt medverka i en uppgörelse för en trovärdig, långsiktig energipolitik, där kärnkraftsavvecklingen var en hörnsten. Regeringen valde av sina själ en annan uppläggning av det hela för att skapa en allians som skulle hålla vid nya regeringskonsultationer. I stället för att leda till målet en stabil, trovärdig energipolitik tror jag att detta har skapat ytterligare förvirring. Trovärdigheten har också minskat. Ivar Franzén sade att starten kan komma tidigare än 1995/96. Det betvivlar jag. Jag tror inte att syftet med att stryka årtalet 1995/96 var att sätta i gång med en kärnkraftsavveckling tidigare. Jag ser värdet av fasta normer. Aktörerna på marknaden har efterlyst sådana. Det här var egentligen det enda fasta som fanns. Att driva utvecklingen ett fungerande energisystem, kärnkraften, och parallellt med detta förvänta sig en utveckling av ett annat konkurrerande system tror jag är lika fåfängt som att tänka sig att man kan bygga motorväg parallellt med järnväg och tro att järnvägen skall utvecklas. Man måste bestämma sig. Antingen satsar man på det system som vi nu har, kärnkraften, eller också satsar man helhjärtat på alternativen. En helhjärtad satsning på alternativen kräver att man samtidigt startar en kärnkraftsavveckling.
Herr talman! Jag skall försöka uttrycka mig mycket tydligt. Vi upplevde situationen som att det var mycket starka krafter emot allt tänkbart arbete på den förnyelse av energisystemet som vi anser måste utgöra grunden för att man slutligen skall kunna fatta beslut om en avveckling. Målsättningen med uppgörelsen är ju att verkligen få i gång förnyelsearbete och därigenom skapa den grundläggande förutsättningen för att starta avvecklingen. Med den ordningen har vi större chans att vinna framgång än att bara benhårt hålla fast vid årtalet och inte se till att vi också får en verklig förnyelseprocess i vårt energisystem.
Herr talman! Vi kommer inte att sluta med vårt politiska arbete för att främja alternativen och kärnkraftsavvecklingen, Ivar Franzén. Vi kommer inte heller att lägga ned all vår politiska energi på att gräla med centerpartiet om detta. Jag hoppas att Ivar Franzén har rätt i sin bedömning, vilket jag betvivlar. För min och för vårt partis del kan jag garantera att vi kommer att göra vad vi kan för att Ivar Franzén skall få rätt.

Herr talman! ''Det finns ett skydd mot nästan allt som är ja räkna upp vad slag som tänkas kan. Men det finns inget skydd mot människan.'' Detta är ett citat av vår kanske mest visionäre poet, Den fråga som vi skall behandla i dag har ett intimt samband med frågan om människan skall kunna skydda sig mot människans ogärningar. Vi vet att naturen i dag inte kan. I naturen utrotar människan art efter art. Kan människan skydda människan? Vi har kommit fram till denna riksdagsperiods övergripande energibeslut. Det bekräftar ånyo vad som redan tidigare varit klart -- bl.a. i samband med debatten om miljöpolitiken -- nämligen att talet om att alla partier efter 1988 års val skulle vara miljöpartier var lögn. Man har tvärtom prioriterat ned miljön. Den kan endast tillgodoses om den inte hindrar ekonomisk tillväxt, EG-anslutning, frihet för kapital, varor och tjänster. Herr talman! Innan jag går vidare vill jag yrka bifall till 21 av de 91 reservationer som jag står bakom i utskottet. Givetvis är även många av de återstående 70 reservationerna som är viktiga, men med hänsyn till kammarens arbetsbelastning avstår jag från att yrka bifall till dem.

Detta etablissemang är ensidigt materalistiskt, kortsynt tillväxtinriktat, utan förståelse för den globala mänskliga och ekologiska krisen. Detta etablissemang har tagit befälet över politiken, och socialdemokratin har rättat in sig i ledet. Folkpartiet fanns där förut. Till vår sorg har även centern gett upp det mesta av sin gamla profil i energi och kärnkraftsfrågan. Centern har sålt sin förstfödslorätt för en grynvälling, säger jag, inte för ett par tunnor etanol. Men det kanske är ungefär samma sak. Grynvällingen är några symboliska insatser för förnybar energi av vilka de flesta sannolikt kommer att visa sig verkningslösa. Moderaterna är ganska nöjda men försöker ligga litet närmare storindustrins intressen än de tre koalitionspartierna. Det är väl bara en tidsfråga när moderaterna kommer igenom med ett utbyggnadsprogram för kärnkraften, vilket är den enda logiska följden av deras politik. I själva verket kommer ju Gunnar Hökmark redan nu med ett sådant utbyggnadsprogram. Genom modernisering skulle de befintliga kärnkraftverken kunna prestera lika mycket som två eller tre nya verk. Opponenter i energipolitiken är sålunda vänsterpartiet och miljöpartiet. Om man skall döma efter antalet reservationer är miljöpartiet huvudopponent, vilket kanske beror på att energifrågan står vårt hjärta närmare än inom vänsterpartiet, som ju ibland är kluvet när det gäller problematiken kring den ekonomiska tillväxten. Det gladde mig att höra Rolf L Nilson tala om att vi behöver en förändrad livsstil. Jag tror att det är viktigt. Jag håller också helt och hållet med honom om att årtalet 2010 är hotat. Jag håller med honom om att utskottsbehandlingen har varit kritisk och ganska svår. Där kan man väl kritisera olika parter för att inte ta itu med föregående års energimotioner under föregående år. Det hade säkert varit möjligt, och det hade varit klokt. Men det ville inte utskottsmajoriteten. Det har t.ex. lett till att det finns ett antal felaktigheter i betänkandet. T.ex. på s. 157 står det om koldioxideffekten i reservation 22, som jag har skrivit. Där kan man läsa: ''En sådan ökning kan även accepteras''. Ordet även i denna mening borde i stället ha varit inte. Denna mening får alltså precis motsatt betydelse. Det är ganska betänkligt att så sker i en reservation. Jag har talat med utskottskansliet som har lovat att detta, liksom ett par andra liknande tråkiga fel, kommer att rättas till i det slutgiltiga betänkandet. Därför är denna dag, precis som måndagen den 3 juni, en sorgens dag för miljöintressena i detta land. Miljöpartiet har misslyckats med att vända trenden i miljö och energipolitiken. I dag är det särskilt tydligt. I dag är riksdagen beredd att köra över 1988 års riksdagsbeslut, vilket var, som Rolf L Nilson sade, ett ovanligt konkret beslut som innebar att en reaktor i Barsebäck och en reaktor i Ringhals skulle avvecklas åren 1995 och 1996. Den kontrollstation som skulle ha ägt rum 1990 kom genom regeringens försumlighet inte att äga rum. I stället fick riksdagen år 1990 ett förslag om uppförandet av tre nya fossileldade kraftverk, vilket definitivt skulle ha omintetgjort riksdagens beslut år 1988 om ett koldioxidtak. Projektet ingick förmodligen i kraftindustrins politik för att hindra kärnkraftsavvecklingen. En diversionsmanöver skulle jag vilja kalla detta, där man påstår att man måste ha mer el och framför allt att el alltid måste ersättas med el. Vår uppfattning är att el i mycket stor utsträckning kan ersättas med värme. Man använder ju en väldig massa el för ett så enkelt ändamål som att värma bostäder. Vi kan alltså från miljöpartiets sida konstatera att vi i dag har ett sämre förslag att behandla än 1987/88 års riksdag. Och vi har ånyo förlorat tre år då nästan ingenting har gjorts för att sätta fart på energieffektivisering och utveckling av de förnybara energikällorna. Utvecklingen under de tre år som vi miljöpartister har suttit i riksdagen har gått i en för miljön och energipolitiken katastrofal riktning. Det finns i dag två segrare: kärnkraftsfanatikerna, främst inom storindustrin, och populismen. De har samverkat. Kärnkraftsfanatikerna -- jag kallar dem så, därför att deras intresse för energi är mera ideologiskt än ekonomiskt -- har med sina stora resurser predikat att Sverige skulle vara på väg mot ekonomisk katastrof och växande arbetslöshet, om vi började med den försiktiga avveckling av en reaktor 1995 och en 1996 som 1988 års riksdag beslutade. Deras budskap har på tusen vägar nått den stora allmänheten. Massmedia har med förvånansvärd ensidighet och följsamhet gett spridning åt budskapet. Den traditionella uppfattningen att ökat välstånd och ökad energiförbrukning är siamesiska tvillingar har med allvar och nit inpräntats. Och fackföreningsrörelsen, som i tekniska frågor alltid litar på industrin, har villigt ställt in sig i ledet. Det intressanta är att kärnkraftsfanatismen och tron på det järnhårda sambandet mellan energi och utveckling blockerar industrin från intresse och tilltro till effektiviseringar. Kort sagt, i detta avseende tror man inte på teknikens möjligheter. Samma sak gäller misstron mot förnybar energi, som systematiskt förtalas från det hållet. Politikerna har inte varit opåverkbara. Vi har från miljöpartiets sida påpekat att regeringen med all sannolikhet har utsatts för hot från storindustrins sida. Det har ju offentligt bekräftats av Storas VD Bo Berggren som i en intervju i en fransk affärstidning har sagt: Att avveckla kärnkraften skulle skada vår industrigren, och den är alltför viktig för Sverige för att detta skulle få ske, fortsätter Bo Berggren och pekar på att branschen har en nettoexport värd 50 miljarder kronor per år. Sveriges välstånd beror i första hand på oss, fortsätter han. Just därför kommer kärnkraften inte att avvecklas. Skatterna och arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas, och vi kommer att bli medlemmar i EG. Så regeringen är er gisslan? frågar den franska tidningen. Ja, just det, svarar Bo Berggren. Berggren har rätt, han vet vad han talar om. Vi vanliga medborgare får inte veta vad som sägs mellan industrins ledare och statsråden. Men vi vet från dagens betänkande att regeringen har tagit intryck av hoten om nedläggning och utflyttning av industrier. Svenska folket har också tagit intryck. Tjernobyl ligger fem år tillbaka i tiden, och det man gärna vill glömma, det glömmer man, så kärnkraftsopinionen har skiftat i kärnkraftsvänlig riktning. Och våra populistiska politiker har på bästa Ian-, Bert eller Alf-manér vätt på fingret och sträckt upp det och funnit varifrån vinden blåser. Så trots statsministerord om att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle, och trots energioch miljöministerord om att avvecklingen av de första två reaktorerna var ett oåterkalleligt beslut, återkallas beslutet, och vi får fortsätta att leva i Ingvar Carlssons ocivilicerade samhälle. För detta är socialdemokratin ensam ansvarig. Det finns fortfarande en betryggande majoritet i denna kammare för att hålla fast vid åren 1995 och 1996 för avveckling av de två första reaktorerna, om bara socialdemokraterna håller fast vid det. Med hänsyn till kraftbalansen och de stora marginaler som finns i elsystemet och med hänsyn till hushållningsmöjligheterna, så kunde två reaktorer stoppas långt tidigare, ja redan i år. Även för detta hade regeringen kunnat finna stöd i riksdagen. Men i Sverige härskar i dag storindustrins intressen med diktatorisk kraft. Populismen i de två andra partier som deltog i trepartiöverenskommelsen är också uppenbar. Även där har man vätt på fingret och känt varifrån vinden blåser. År 1988 ville folkpartiet lagstifta om året 2010 som slutår för kärnkraften i Sverige. I år är Hadar Cars helt tyst på den punkten. Men det är inte för sent. Det går bra att hålla fast vid 1988 års linje genom att rösta på miljöpartiets reservation nr 9. Hadar Cars är tydligen inte här i kammaren, men jag hoppas att han hör mitt anförande på annat håll. Centern ville år 1988 att avvecklingen skulle inledas, så snart det var rättsligen möjligt, med reaktorerna i Barsebäck 1 och 2 samt Ringhals 2. På den punkten är centern helt tyst i år. Jag kan bara påpeka att ''rättsligen möjligt'' förmodligen är att på någon månads varsel stoppa en av reaktorerna i Ringhals, som ju är helägd av staten. Ett riksdagsbeslut torde vara tillräckligt. Detta är de mest påtagliga sveken i de gamla partiernas energipolitik, men det finns många andra. Samtidigt som Birgitta Dahl talar om kärnkraftsavveckling och halvering av energiförbrukningen i Sverige, vilket hon har gjort flera gånger i offentliga sammanhang, lyser de konkreta åtgärderna med sin frånvaro. Ett visst framsteg har gjorts med införandet av koldioxidskatten, men sedan har det blivit stopp med hänsyn till EG, vilket framgår av årets energiproposition. Jag skall återkomma till detta. Energin bör ses i ett totalsammanhang. Jag skall ett ögonblick avlägsna mig från de invanda kärnkraftskontroverserna för att sätta in energifrågan i sitt vetenskapliga, globala och etiska sammanhang. Det är ju där vi bör börja, och det är där miljöpartiet hela tiden velat börja. Vilka slutsatser kan vi dra av vetenskapliga fakta? Vilka slutsatser kan vi dra om vi ser energifrågorna i ett globalt sammanhang? Vilka krav måste ställas på energipolitiken om vi vill uppträda som moraliskt anständiga världsmedborgare? Alla dessa frågor undviker de grå partierna systematiskt. Jag förstår dem, eftersom det är besvärliga frågor, och det kommer att avslöjas att deras politik är både vetenskapligt och moraliskt undermålig. Att så är fallet är jag helt övertygad om, och därför säger jag det öppet, och jag är beredd på att jag blir illa omtyckt. Ivar Franzén gav en excellent redogörelse för entropiproblematiken och energipolitikens grunder. Där är vi helt överens, Ivar Franzén. Men när man sedan kommer till praktiken är det sämre ställt för centern, enligt min uppfattning. Vi har i våra partimotioner sagt att de mest använda energikällorna uran, kol, olja och fossilgas är knappa och ändliga reserver och att mänskligheten inte i längden kan förlita sig på dem. Dels därför att de är knappa och ändliga, dels därför att de med hänsyn till sina miljöeffekter medför sådana risker att mänskligheten grundlägger sin egen undergång om man fortsätter att använda dem så långt reserverna räcker. Problemen utgörs framför allt av de fossila bränslens förbränningsavfall, molekylsoporna: koldioxid och andra livshotande gaser. Vidare utgör uranenergins avfall och dess strålningsfaror ett problem. Men det är inte bara detta, nej, det gäller hela processen från utvinning till avfallshantering och naturligtvis bruket, användningen. Kort sagt, världens stora energiproblem heter: uran, kol, olja, fossilgas och i-ländernas energislöseri. Detta är viktigt att fastslå, eftersom många tror att det är den förnybara energin som är problemet. Det är alldeles fel. Den förnybara energin plus hushållning och effektivisering är inga problem, de är lösningen. De ger oss möjligheter för en miljövänlig och hållbar utveckling på denna jord. Det gäller att skilja på vad som är hot och vad som är hopp i energipolitiken. Hotet heter ekologisk katastrof på grund av den rika världens slöseri med användningen av uran, kol, olja och fossilgas. Hotet heter kort och gott förintelse. Hoppet heter solenergin. Jag tar mig friheten att citera professor Olle Lindström ur hans bok Den gröna energin, där han bl.a. skriver följande: ''När Gud en gång skapade Jorden, såg han till att energiförsörjningen blev ordnad effektivt och säkert. Jorden försågs med energi från ett fusionskraftverk, en medeltung stjärna som fick heta Solen. Säkerhetsavståndet till jorden utmättes till 150 miljoner km. beräknades pågå omkring 10 miljarder år innan solen skulle svalna och ställas av. Detta var den utmätta tiden för projektet jorden. Energin överfördes som ljusstrålning till Jorden. Detta är inte särskilt effektivt men i gengäld miljövänligt. Genom ett sinnrikt val av rotationshastigheter ordnades en växling mellan dag och natt och mellan olika årstider. Detta medgav ett varierat växt och djurliv på planeten. Fotosyntesen, blev instrumentet för att fånga och lagra solenergin, också det i ett sinnrikt kretslopp. Kolsyra och vatten bildas vid förmultning eller förbränning av växtdelarna. Dessa ämnen blir till ny växtbiomassa vid fotosyntesens förening av kolsyra, vatten och solstrålningens energi -. Människan har nu tagit sig före att söka efterlikna den himmelska tekniken i de jordiska laboratorierna. Denna teknikförtrollning har lett till jordiska projekt, som nu äventyrar människosläktets fortbestånd på jorden. Den jordiska kärnenergin ger kärnvapen för självförintelse en dag, då ''tusen solar utlöses på jorden''. Människans ursäkt är att hon behöver mer och mer energi för sitt välbefinnande. I sin teknikblindhet ser hon inte det enkla och uppenbarade. Hon gör det ofattbara misstaget att inte utnyttja de naturtillgångar och naturprocesser som Gud ställde till förfogande för projektet Jorden. Det ges nu bara en väg -- vägen bort från kärnenergin på jorden. Energileveranserna med -- ljusets hastiget -- från solen och det sinnrika jordiska mottagningssystemet för att fånga in och lagra energin har utformats för att räcka under hela Jordenprojektet. Människan måste nu inse att projektet kommer att kapsejsa, om hon inte håller sig till den instruktion som givits av den gudomlige projektledaren.'' Det som är ett hot, är förställningen att ökad energiförbrukning skulle göra oss rikare. Det är klart att energibrist kan vara ett ont. När vi fryser och svälter behöver vi mer energi. Men svenskens situation i dag är en annan. I medeltal förfogar svensken över hjälpenergi som svarar mot arbetsförmågan hos 50 slavar. Problemet med så mycken hjälpenergi är inte bara att vi förgiftar luft, mark och vatten med avfall. Vi sätter dessutom sprätt på andra ändliga resurser i rask takt: metaller, fosfor och andra mineral, regnskogar och åkerjord. Vi måste hushålla med dessa varor. Därför måste vi recirkulera, återanvända, men också använda mindre, och samtidigt spar vi energi. Här kommer moralen in. Det är en kombination av omsorg om oss själva, våra medmänniskor här i landet, våra barn och barnbarn samt insikten att vi i de rika länderna måste hushålla med jordens resurser med hänsyn till de 80 % fattiga i världen. Rättvisan kräver att vi förbrukar mindre. Samtidigt måste vi få klart för oss att västerlandet inte duger som mönster för utveckling, vilket begreppet utvecklingsländer antyder.

Herr talman! När avbrottet inträffade, hade jag börjat tala om moral. Moralen är en kombination av omsorg om oss själva, våra medmänniskor här i landet och våra barn och barnbarn samt instikten att vi i de rika länderna måste hushålla med jordens resurser med hänsyn till de 80 % fattiga i världen. Rättvisan kräver att vi förbrukar mindre, och samtidigt måste vi få klart för oss att västerlandet inte duger som mönster för utveckling, som begreppet utvecklingsländer antyder. Begreppet utvecklingsländer tyder på att vi tror att de länderna skall utvecklas och bli som vårt eget. I själva verket är vårt slösaktiga mönster i dag helt oförenligt med en hållbar utveckling och global överlevnad. Vi har därför i miljöpartiet formulerat våra energimål i intim förbindelse med våra övriga miljömål och med den mänskliga solidaritet som vi brukar definiera med våra fyra solidaritetskrav: solidaritet med naturen och djuren, solidaritet med kommande generationer, solidaritet med uländerna och solidaritet med svaga grupper i vårt eget land. Vårt första krav är då att energianvändningen skall minska med 2 % om året tills en halvering uppnåtts. Detta sker genom effektivare energianvändning, hushållning, dvs. gammaldags sparsamhet, samt slutligen genom förändrad livsstil och samhällsstruktur. Alla olika vägar måste användas för att nå målet, men det är nödvändigt att ha en budget och en årlig uppföljning, om man skall nå ett mål. Så mycket vet jag sedan gammalt, när jag jobbade i industrin. Att irra omkring mållös kan aldrig leda till något gott resultat. Vi efterlyser alltså i första hand ett hushållningsmål, ett mål som pekar fram mot den halvering som Birgitta Dahl brukar tala om och som överensstämmer med Brundtlandkommissionens rekommendationer. Om man minskar med 2 % om året i 35 år, har man nått det mål som Brundtland och Birgitta Dahl talar om. Vårt andra krav är att stoppa kärnkraften. Det skall helst ske på tre år, även om det kommer att kräva drastiska åtgärder. Men om hela folket vill så kommer det att gå, det är vår övertygelse, utan kaos och arbetslöshet. Det kravet kan bli aktuellt över en natt, om vi får en tillräcklig stor kärnkraftsolycka i vårt land eller i vår omedelbara närhet. Vi anser det upprörande att det inte finns en katastrofplan för snabbavveckling av kärnkraften. Eftersom vi vet att vi inte kan få med oss folket på en snabbavveckling i dag, föreslår vi det näst bästa, en avveckling till år 2000. Går kammaren inte heller med på det, kräver vi slutligen en lagstiftning om avveckling till år 2010. Jag tror att det krävs en lagstiftning. Vilken trovärdighet kan industriministern ge åt årtalet 2010? Han gladde oss härom veckan genom att uttala att det var hans bestämda uppfattning att detta var ett mål som inte kunde uppges. Men vi är ju så vana vid att oåterkalleliga mål och beslut snabbt kan återkallas. Det krävs nog mer för att ge trovärdighet åt året 2010. Vårt tredje krav är en avveckling av större delen av de fossila bränslena. Vi har satt målet 85 % på 25 år. Det finns goda skäl för detta. Koldioxidproblemet är ett av de starkaste, men det finns fler utsläppsproblem: kväveoxider, svaveloxider, kolväten, koloxid, tungmetaller och aska. Sedan har vi importberoendet, handelsbalansproblemen och den inhemska sysselsättningen, som alla pekar mot att vi skall eliminera dessa miljöfarliga importbränslen. Problemen med att minska användningen av de här bränslena underlättas av vårt effektiviserings och hushållningsprogram -- 2 % per år -- liksom vårt program för utveckling av de förnybara energikällorna. Vårt fjärde krav är sålunda en stark och medveten satsning på förnybar energi. Vi har i våra energimotioner angett målen på 25 års sikt: Användningen av biobränslen skall fördubblas till år 2016 från 64 till 129 TWh år.

På forskningssidan kräver vi för det sjätte att insatserna när det gäller kärnenergi och fossila bränslen hålls på en miniminivå som huvudsakligen går ut på att skydda miljö och människor mot dessa energiformers negativa egenskaper. Det gäller ju att på bästa sätt -- eller rättare sagt minst dåliga sätt, för vi tror ingalunda att det finns något bra eller ''helt säkert'' sätt -- att ta hand om kärnkraftsavfallet. Just att det inte finns några bra sätt är ytterligare ett skäl för att sluta producera detta avfall så snart som möjligt. Energiforskningen skall gå ut på dels effektivisering av energianvändningen på alla områden, dels utveckling av de förnybara energikällorna. Mera långsiktiga projekt som bör prioriteras är solceller, produktion och användning av vätgas, batterier och bränsleceller. Det gäller att få fram bättre teknik, och därför vill vi utöka den statliga forskningen med 40 % till 500 000 milj.kr. Vilka styrmedel vill då miljöpartiet använda? Katastrofer sker med automatik, det vet vi från romarrikets undergång, katolska kyrkans sönderfall och engelska imperiets fall. Det behövs inga starka styrmedel, katastrofer växer fram inifrån. Så är det med den ekologiska katastrof som i kombination med befolkningsexplosionen hotar mänsklighetens framtid. Låter vi bara marknadskrafterna ha sin gång, kommer förstörelsen att fortskrida, och när förtvivlan och frustration nått en viss gräns kommer krigen, de små och de stora. Lika litet som demokratin klarar sig utan bestämda tekniska och moraliska regler gör marknadsekonomin det. Vi miljöpartister vill använda marknadsekonomins krafter för att vrida energipolitiken i en riktning som är förenlig med global överlevnad. Det betyder att skatter, lagar och statliga stöd måste användas för att påverka produktion och konsumtion. Det allra mest grundläggande är -- och det har jag upprepat många gånger i denna kammare -- att minska skatten på det som mänskligheten har gott om och som ständigt förnyas, nämligen mänsklig arbetskraft. Sedan skall vi öka skatten på det som mänskligheten har ont om -- energi och råvaror. Och då skall skatten främst läggas på de problematiska energiformerna: uran och fossila bränslen. De måste på sikt göras så dyra att vi bara vill använda dem för vissa specialändamål. Uran kan exempelvis användas till att färga glas. Så gjorde man på 1800-talet. Den omställning av våra energisystem till långsiktigt hållbara, solidariska och miljövänliga system som vi kräver vill vi genomföra genom en samordnad politik. Energiskattepolitiken, som är inriktad på lika skatt för alla som nyttjar energi, skatt på energiråvaran och ingen skatt på omvandlingsprodukterna såsom elektricitet, är en hörnsten. Härtill återkommer vi i nästa ärende här i kammaren. Samtidigt har vi krävt kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter. De råvaruskatter, exempelvis på uran, som vi föreslår kommer att göra elkraften lika dyr som i EG. Vissa svenska industribranscher kommer då eventuellt att få svårigheter. Därför föreslår vi i en reservation till dagens betänkande att 1 miljard kronor avsätts till stöd för sådana branscher, så att inga snabba och svåra arbetslöshetsproblem uppträder. De stöd som trepartitrojkan föreslår till kraftvärme, biobränsleanläggningar, vindenergi och solvärme betraktar vi som en Potemkinkuliss. Den ger intryck av att man satsar kraftfullt på alternativ energi för att kärnkraften skall kunna avvecklas. Det är möjligt att man lurar allmänheten med detta. Men, som Rolf L Nilson nyss påpekade, industrin lurar man inte och kraftindustrin inte heller. Industrin kan räkna och inser att förslagen är kosmetiska och att i realiteten allt pekar på att kärnkraften blir kvar även efter år 2010, i all synnerhet som man inte satsar kraftfullt på effektivisering och hushållning. En så enkel sak som tydliga lättlästa energideklarationer på alla elkrävande apparater har regeringen efter nio år vid makten inte lyckats få fram. Miljöpartiet föreslår förutom skatteomläggningarna, som är en hörnsten, betydligt kraftfullare stöd. Vi föreslår 2 miljarder kronor för nästa år över budgeten som stöd till de förnybara energiformerna och utveckling av energihushållning, ett stöd som borde vara större, men vi kan inte räkna med att få fart på verksamheten på ett år. Därför föreslår vi också i våra reservationer att stödet trappas upp under kommande år. Dessutom har vi, som kammaren vet vid det här laget, föreslagit att Vattenfall skall delas upp och delvis försäljas. Vi har många goda energipolitiska skäl för det.

Dessa insatser skulle inte bara kraftfullt bidra till att bygga upp system för energieffektivisering och förnybar energi. De skulle dessutom skapa tiotusentals jobb på sikt i glesbygd och på orter som drabbas av industrinedläggningar. Vi menar att detta är ett absolut måste i en period med växande arbetslöshet, då AMS-politiken med all säkerhet kommer att visa sig otillräcklig. Att vi på köpet kan få fram nya produkter som kan exporteras är ett ytterligare plus, särskilt som det rör sig om produkter som passar in i ett ekologiskt sunt samhälle, vilket det ju blir fråga om med vårt förslag. Jag är säker på att vi lyckats komma med förslag till integrerade system på miljö-, energi och sysselsättningssidorna som skulle, om de genomförs, innebära ett påtagligt första steg i riktning mot en ekologiskt hållbar framtid, som vi inte skulle behöva skämmas för inför de fattiga länderna. Min kritik av energitrojkan har väl framgått av det redan sagda. Den kan sammanfattas på följande sätt. Man har låtit industriintressena och kärnkraftsetablissemanget styra. Man saknar hållbar problemanalys. Man inser inte att grundproblemen heter uran, fossila bränslen och ineffektiv energianvändning. Därför blir programmet ett fegt lappverk, som inte gör kärnkraftsavvecklingen år 2010 trovärdig. Man blundar för det enda som verkligen skulle göra avvecklingen trovärdig, nämligen att stoppa en reaktor nu. Det kan, som Rolf L Nilson också framhöll för en stund sedan, ske förmodligen utan att svenska folket skulle märka att det bara finns elva reaktorer kvar. Moderaternas energipolitik är ju huvudsakligen en icke-politik och kan kritiseras just därför. Världens tillstånd har inte råd med en icke-politik. Att låta kortsiktig lönsamhet styra politiken i världen leder till fördärv. Till moderaternas icke-politik hör att man inte skall ha höga skatter och avgifter på miljöförstörande utsläpp och energiförbrukning. Det finns dock en egendomlighet i den moderata energipolitiken. Man talar mycket om koldioxidtaket. Man vill t.o.m. minska CO2 utsläppen. Däremot talar man mindre om övriga växthusgaser. Hur det skall gå till när man inte vill ha någon broms på energiförbrukningen och alldeles särskilt inte vill ha någon broms på bilismen och flyget, är svårt att förstå. Men det behövs inte heller. Så länge man slaviskt håller sig till det som energietablissemanget förkunnar behövs varken logik eller system, man har ändå en mäktig draghjälp. Carl I Hagen i det norska framstegspartiet sade vid förra valet: I Sverige behövs inget framstegsparti. Moderaterna fyller den platsen. Han hade alldeles rätt. Jag grubblar fortfarande på vad som har plockat fram Ian Jag är ledsen i dag. I dag bekräftas att Sverige valt fel väg på energiområdet liksom tidigare på miljöområdet. För dem som förstår är 1988 års illusioner undanryckta. Jag tror dock inte att svenska folket förstår det. Det finns inga stora miljöpartier. De fyra gamla partierna har svikit sina löften från 1988 liksom de svikit många löften tidigare på energipolitikens område. Svenska folket är ännu vilset, men vi miljöpartister kommer så gott vi kan att försöka välta kulisserna i den valrörelse som stundar. Vårt budskap är inte insmickrande -- tvärtom. Världens räddning kräver både kunskap och moral, men också uppoffringar i vår del av världen. Det vill människorna helst inte se. Herr talman! Jag började med att citera Harry Martinson. Jag slutar med ett annat citat: ''Det ohyggligaste med människorna är att de inte vågar tänka. Om de verkligen tänkte ut konse kvenserna av den verklighet de lever i, skulle de dö av skräck -- eller förändra världen.'' Det är, herr talman, vad den gröna rörelsen vill inspirera människor till -- att se verkligheten och förändra världen.

Herr talman! Lars Norberg inledde med att beskylla centern för svek. Vi hade sålt oss för en grynvälling osv. Samtidigt poängterade han att miljöpartiet har misslyckats. Under miljöpartiets tid i riksdagen har utvecklingen på miljöns område varit katastrofal. Jag kan i och för sig förstå att det känns bittert. Det var inte på de premisserna som ni tänkte er att komma in i riksdagen. Men jag tycker också att det skall stämma er litet grand till ödmjukhet. Det går inte att från en minoritetsställning ständigt uppnå resultat, om man inte är beredd att vara realpolitiker. Det är symboliska insatser som vi kommer fram till i uppgörelsen, säger Lars Norberg. Jag vill nog hävda att t.ex. på vindkraftsområdet är 25 procents investeringsbidrag och avskaffande av elskatten på de mindre kraftverken -- upp till 500 kW -- en insats som kan bryta väg för en mycket intressant och helt kommersiell utveckling för de medelstora vindkraftverken. Det är ingen symbolisk insats utan en avgörande insats på vindkraftsmarknaden. Tekniken på solsidan har gått snabbt under de senaste åren. Jag tror att det om alla goda krafter samverkar här finns en möjlighet att det 25 procentiga bidraget kan öppna marknaden och möjliggöra en industrialisering av tillverkningen som gör att priserna kraftigt kan sänkas. Därmed har också den marknaden fått en möjlighet. Biobränlsena bemöts i dag med en helt annan respekt och med stort intresse från industrins sida, från de stora bostadsbolagens sida osv. Även där finns det möjligheter att genom uppgörelsen få till stånd en vändning. Vad vi saknar är självfallet en koldioxidskatt på elproduktionen, men kanske även den kommer när frågan blir aktuell i EG. Jag vill nog hävda, Lars Norberg, att centerns genuina miljö och energipolitik är lika oskadd i dag som någonsin tidigare. Vi står för den fullt ut. Vi är samtidigt beredda att aktivt medverka till att i praktisk politik nå resultat i vår politiks riktning. Det ansvaret borde fler partier ta.

Herr talman! Det är naturligtvis inte lätt att veta, Ivar Franzén, var man skall dra gränsen för kompromisser i politiken. Tyvärr har vi inte haft någon anledning att kompromissa, för vi har aldrig blivit inviterade till några överläggningar. Socialdemokratin valde såvitt jag har förstått att invitera centerpartiet och folkpartiet. Något har naturligtvis skett, men när man t.ex. räknar på stödet om 25 miljoner till vindkraft, vilket motsvarar investeringar om 100 miljoner om året fram till år 2010, finner man att det innebär att man skrapar ihop ungefär 1 TWh vindenergi. Det är förmodligen inte så mycket att komma med när man skall avveckla kärnkraften. Det behövs betydligt kraftigare tag. Vad som har oroat mig i den här uppgörelsen är att den för den stora allmänheten ger intrycket att det här verkligen sker något. Ivar Franzén vill ytterligare förstärka det intrycket med sitt inlägg om att det görs någonting kraftfullt. Om man extrapolerar satsningen 10 milj.kr. om året i statligt stöd till solenergi, finner man att den leder till bråkdelar av en terawattimme solvärme år 2010. Om centern tycker att man verkligen har vunnit någonting på att gå in i denna kompromiss, må man väl tycka det. Efter 20 år som miljöparti i riksdagen är det i så fall ett mycket blygsamt resultat för centern. Jag hoppas att Ivar Franzén sade fel när han sade att han misslyckats med att få till stånd en koldioxidskatt på elproduktionen. Vi är medvetna om det, men han glömde väl att säga att vi också skall ha en uranskatt på elproduktionen och att vi skall ha lika hög skatt på uran som på kol.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi alla utgår från att det är startbelopp som vi här talar om. Det måste vara vår gemensamma målsättning att gäller ett introduktionsstöd och att vi skall skapa de förutsättningar som behövs för att få till stånd de stora satsningarna efter detta. Det leder alltså inte någon vart att använda den matematik som Lars Norberg tillämpade, men med felaktiga siffror, när han försökte räkna ut summan av anslaget och den egna insatsen. Grundförutsättningen är att anslaget skall leda till mycket mer. Dit kommer vi också, om alla goda krafter samverkar till att utnyttja de möjligheter som den här uppgörelsen ger. Man talade om biobränsle, och i det sammanhanget är koldioxidsatsningen i samband med elproduktionen väsentlig. Det är där som vi måste få till stånd en bättre balans. När det gäller uranskatten står centern kvar vid sitt urspungliga förslag om produktionsskatter, men detta berörs icke i uppgörelsen.
Herr talman! Det är beklagligt att inte centerpartiet har fått något gehör för en uranskatt. Jag vet att ni har försökt. Det är enkel logik att kol är ett miljöfarligt och dåligt bränsle och att det bör vara hårt beskattat. Samma sak gäller uran. Om både kol och uran beläggs med hög skatt blir det en kraftig stimulans till användning av de inhemska biologiska bränslena. Miljöpartiet kommer självfallet att på allt sätt stödja en utveckling mot ökad satsning på dessa energiformer, dvs. solvärme, vindkraft och kraftvärme. I den mån vi kan samverka med centern på den fronten i framtiden ser jag fram emot detta med glädje. Jag hoppas att vi på det viset kan driva socialdemokratin och folkpartiet i rätt riktning.

Herr talman! Först vill jag kommentera det faktum att näringsutskottets ordförande Lennart Pettersson inte står under dagens betänkande med sitt namn. Det beror enbart på att han var förhindrad att närvara vid vårt sista justeringssammanträde. I de här sammanhanget vill jag gärna till Lennart Pettersson, eftersom han nu lämnar riksdagen, framföra den socialdemokratiska utskottsgruppens tack för ett fint arbete och ett gott kamratskap under de år vi arbetat tillsammans. Det har varit fina år präglade av debattlusta, kreativt tänkande och ett självständigt ställningstagande i alla de frågor som faller inom utskottets verksamhetsområde. Det gäller inte minst energipolitiken. Jag vill också framföra ett tack till utskottets kanslipersonal för ett tungt arbete i samband med behandlingen av energipolitiken både när det gäller regeringsförslaget grundat på trepartiuppgörelsen och den mängd motioner som vi har hanterat. Trepartiuppgörelsen punkterar ju på ett mycket eftertryckligt sätt moderaternas påståenden att det inte går att skapa en politisk majoritet bakom en kraftfull energipolitik. Moderaterna är i dag isolerade i svensk energipolitik. Det understryks ytterligare av att vänsterpartiet och miljöpartiet, som gått emot uppgörelsen, har gjort detta därför att de önskar en ännu längre gående politik än vad trepartiuppgörelsen innebär. Det gläder mig att konstatera att vi både från folkpartistiska och centerpartistiska företrädare här i debatten mycket intensivt har fått bekräftat att deras synpunkter har tillgodosetts i uppgörelsen. Det bör garantera dess fortsatta stabilitet. Denna moderaternas isolering i svensk energipolitik markeras nu ytterligare. Moderaterna redovisar nu inte bara att man vill fortsätta att använda kärnkraften, vilket ju har varit underförstått under lång tid, utan att man också vill avskaffa energipolitiken som sådan. Trepartiuppgörelsen ligger väl i linje med vad svenska folket tycker, såsom denna uppfattning redovisats i opinionsundersökningar under lång tid. Över 65 % av de tillfrågade vill avveckla kärnkraften. Undersökningarna visar, också tvärtemot vad moderaterna brukar påstå, ingen särskild ökning av det antal som vill behålla kärnkraften. Den andelen ligger och pendlar mellan 25 och 30 %. På samma sätt har tveksamheten mot kärnkraften ute i världen ökat, vilket framgår av den allt större osäkerheten i fullföljandet av tidigare utbyggnadsplaner. Sammanfattningsvis innebär utskottets förslag att energipolitikens mål skall vara att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på villkor som är konkurrenskraftiga med dem som gäller i omvärlden. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Landets elförsörjning skall tryggas genom ett system som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska, och förnybara energikällor och en effektiv hushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och nyutveckling av all energiteknik. Riksdagen uttalade år 1980 att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Riksdagen angav att den sista reaktorn i Sverige skall stängas senast år 2010. Dessa beslut förändras inte av trepartiuppgörelsen. Vidare uttalade riksdagen år 1988 att den första reaktorn skulle tas ur drift år 1995 och en andra år 1996. Utskottet förordar nu, i enlighet med propositionen, att omställningen av energisystemen skall ske med hänsyn till, förutom säkerhetskraven, behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan genomföras avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. Regeringen skall varje år till riksdagen redovisa de resultat som uppnåtts genom de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet. Metoden med fixerade tidpunkter ersätts nu med en metod där man varje år prövar om det finns förutsättningar att påbörja avvecklingen. Svenskt näringsliv har i stor utsträckning byggts upp på grunden av billig elektrisk energi från vattenkraften. Fortfarande vilar betydande, inte minst exportintriktade industrier som t.ex skogsindustrin på detta faktum. Därför är en säker tillgång på billig energi en viktig förutsättning för att den svenska industrin skall behålla sin internationella konkurrenskraft. Energipolitiken måste utformas så att denna förutsättning kan bevaras. Detta är ett grundläggande krav särskilt för den elintensiva industrin. För omställning av energisystemet satsas sammanlagt 3,8 miljader kronor. Ett femårigt program för effektivare energianvändning skall genomföras. Kraftvärmen stimuleras med en förändrad energibeskattning som redovisas i skatteutskottets betänkande som behandlas efter detta. Vidare föreslås ett direkt stöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen. Detta stöd utgår enligt utskottets förslag med stegvis högre belopp för anläggningar som kommit till stånd sedan januari 1985. Förslaget innebär att bidrag inte utgår till kraftvärmeanläggningar eldade med torv. Detta beror på diskussionen huruvida torv skall anses vara ett fossilt bränsle eller ett förnybart bränsle. Utskottet förutsätter att denna fråga kommer att diskuteras ytterligare i biobränslekommissionen. Torv är utan tvivel ett bränsle som i stor utsträckning finns inom landet, som är ekonomiskt att använda och som förnyas -- det tar visserligen lång tid. I 33 reservationer redovisar moderata samlingspartiet en annan inställning. Energipolitiken bör snarast avvecklas och ersättas av miljöpolitiska ramar sägs det i reservation 1. Marknaden skall själv välja produktionssystem. Jag kan inte dela den uppfattningen. Självfallet har energifrågan och dess lösning en stark förankring i miljömässiga överväganden. I vissa avseenden skulle man t.o.m. kunna hävda att hela miljöfrågan är en fråga om produktion och användning av energi. Men samhället kan inte ställa sig vid sidan om och tro att enbart ett överlämnande till marknadskrafternas fria spel skall lösa problemen. Detta gäller särskilt om vi vill fullfölja riksdagens beslut om att avveckla kärnkraften till år 2010. All erfarenhet har visat att hushållningen med ändliga naturresurser inte kan överlåtas på krafter som sätter den kortsiktiga vinsten i huvudsätet. Det är vanligt folk som betalar fiolerna när direktörerna spekulerar. På den här punkten finns det en avgörande skilland mellan moderaterna och alla andra partier i riksdagen. Det är slående att de partier som har en stark folklig förankring, socialdemokraterna centerpartiet och folkpartiet vill att energipolitiken skall utformas i demokratiska beslut. Det är sedan kraftföretagens uppgift att med utgångspunkt i den beslutade energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så att landets behov av el blir tillgodosett. Denna uppfattning delas för övrigt även av vänsterpartiet och miljöpartiet. Moderaterna vill däremot att besluten skall fattas av de s.k. marknadskrafterna, dvs. av kapitalägarna i slutna styrelserum fria från folkliga opinioner. Detta är en klassisk motsättning mellan demokrati och kapital. Under senare tid har det då och då i debatterna i riksdagen från moderat håll framförts att ljuset har kommit i samband med att Berlinmuren föll och att man fått en demokratisk förnyelse i Östeuropa. För oss andra är det ett faktum att vi har haft marknadsekonomi i vårt land åtminstone sedan år 1864. Från 1920-talets början, när vi fick allmän rösträtt, har vi successivt tyglat marknadsekonomins avarter genom demokratiska beslut som haft som syfte att tillgodose kraven på rättvisa och solidaritet med svaga grupper. Detta är grunden för den svenska välfärdssamhälle som varit mycket framgångsrikt. Detta skall vi behålla och vidareutveckla, inte rasera. Detta gäller hela samhället. I det avseendet är frågan om en billig och effektiv energiförsörjning en nyckelfaktor, eftersom det är denna som är en av grundbultarna i den svenska samhällsekonomin. Tidigare har det i många fall sagts att energifrågan går på tvärs mot denna frontlinje. Nu bekräftar moderaterna att det inte är så. Däremot är moderaternas linje i detta avseende en ren avskrift av den ståndpunkt som Industriförbundet presenterar i sin skrift Det stora lyftet. Samhällsutvecklingen i stort måste förankras i en politik som hela folket kan ställa upp på. Man måste kunna känna förtroende och tillit till politiken. Det räcker inte med att det blir en politik för de styrande kretsarna i Industriförbundet, även om jag förstår att Gunnar Hökmark med sin starka ställning i näringslivets lobbyorganisationer kan tycka detta. I detta sammanhang kan det ju inte hjälpas att jag också tvingas att ta upp frågan om det borgerliga regeringsalternativet i energifrågan. I senaste numret av Kraftsam, kraftindustrins tidning, viker Gunnar Hökmark ut sig och förklarar, att till skillnad mot förra gången det begav sig så kommer ''den här gången ingen borgerlig regering att bildas där det ingår någon part som vill avveckla kärnkraften under nästa mandatperiod. Den garantin finns med från början.'' För säkerhets skull har intervjun med Gunnar Hökmark satts med rubriken Politikerna måste hålla fingrarna borta. Mig veterligt är det ingen part i ett eventuellt borgerliga regeringsalternativ som sagt att kärnkraften skall avvecklas under nästa mandatperiod, dvs. tiden 1991--1994. På så sätt skulle ju denna förklaring sakna betydelse. Men det har den naturligtvis inte. Detta är moderaternas sätt att dekretera att kärnkraftsavvecklingen inte får börja förberedas under nästa mandatperiod. Skall avvecklingen till år 2010 bli trovärdig, fordras ju att utbyggnaden av alternativen och hushållningen drivs med kraft även under nästa mandatperiod. Det borde ju vara ett ganska intressant besked till centerpartiet, som nu tillsammans med folkpartiet står för majoritetslinjen. Denna innebär ju, tvärtemot moderaternas uppfattning, att riksdagen varje år skall pröva om och hur arbetet bedrivs för att den beslutade kärnkraftsavvecklingen år 2010 skall ske. Det blir nog till att på nytt plocka fram långbänken från Fälldins tid. Jag tycker att man redan nu, på samma sätt som under slutet av 70-talet, kan höra slamret från regeringsrummets dörrar när moderaterna marscherar ut ivrigt förbannande alla centerpartister! Moderaterna har placerat en bomb med fördröjd utlösning under det borgerliga regeringsalternativet! I ett flertal energidebatter före dagens har moderaterna hävdat att splittringen i energifrågan har varit så stor att några långsiktiga handlingslinjer inte kan fastläggas. Detta skulle ha upplevts som en stor nackdel från bl.a. näringslivets sida. Särskilt har anklagelserna haglat över oss socialdemokrater. Nu har vi i praktisk handling visat att vi kunnat träffa en bred överenskommelse om energipolitiken som står i överensstämmelse med vad en bred majoritet av det svenska folket vill. Därmed har vi skapat långsiktig trygghet för vår industris framtida utveckling samtidigt som vi avsevärt flyttat fram miljöpositionerna. Detta är konkret välfärdspolitik av socialdemokratiskt märke! Oklarheten står moderaterna för. När kan moderaterna redovisa en majoritet för sin linje? Näringslivet borde kunna dra rätta sutsatser av detta! Vänsterpartiet och miljöpartiet vill ha en snabbare kärnkraftsavveckling. Miljöpartiet lanserar det unika greppet att ha tre olika alternativ för kärnkraftsavvecklingen. Ett med en avveckling på tre år med start 1991. Det andra med en avvecklingstid på nio år som skall vara klar 1999, och ett tredje med en lagstiftning om en senast år 2010 avslutad kärnkraftsavveckling. Hade vi fortsatt en liten bit till, hade väl miljöpartiet snart befunnit sig på trepartiuppgörelsens grund. Vänsterpartiet vill börja avvecklingen 1995. Här säger Rolf L Nilson att beslutet nu är ett gigantiskt svek mot miljöopinionen. För det första är det klart konstaterat att det inte finns ett beslut fattat om när avvecklingen skall startas. Det skall prövas varje år av riksdagen. För det andra undrar jag vilket svek som är störst. Hade inte det varit ett svek att man hade drivit fram en förtida avveckling som inte hade varit förankrad i energiförsörjningen och som inte heller hade varit förankrad i samhällsekonomin? Detta hade nog varit det största sveket mot de långsiktiga miljöintressena när det gäller att utveckla energipolitiken i den riktningen. Jag nöjer mig därför med att konstatera att inte varken vänsterpartiets eller miljöpartiets många alternativ är förankrade i dagens verklighet. Ett genomförande skulle förutsätta våldsamma påfrestningar på arbetsmarknad, ekonomi och social välfärd. Vi är inte beredda att ta dessa konsekvenser. Detta hindrar mig inte från att ge ett erkännande till dessa partier för att de i viss utsträckning tvingar oss andra till att mera noggrant pröva vår egen politik. Denna fruktbara dialog skulle ha kunnat bli mer givande om framför allt miljöpartiet kunnat formulera en mera sammanhållen realistisk politik för områden som ekonomi, näringslivsutveckling och regional balans. Jag tycker att detta är miljöpartiets tragik att man inte under den här perioden kunnat omsätta sina politiska idéer i en konstruktiv politik, vilken kunnat ge resultat. I varje fall tror jag att många av partiets sympatisörer känner sig svikna i detta avseende. Det har varit ett för stort avstånd mellan de djärva idéerna och den grå vardagen. Avslutningsvis vill jag alltså konstatera att trepartiuppgörelsen om energin tillstyrks av en bred utskottsmajoritet. Därmed kan riksdagen när den nu kommer att fatta det slutliga beslutet, lägga en god och långsiktig grund för energipolitiken i framtiden till båtnad för hela vårt land. Jag konstaterar att moderaterna inte bara står helt utanför uppgörelsen utan också vill avskaffa de energipolitiska besluten -- allt i överensstämmelse med Industriförbundets synpunkter. Jag glädjs åt den stora majoriteten. Snävt sett skulle jag också från partisynpunkt kunna glädjas åt den borgerliga splittringen.